Herr talman! Om jag skulle sätta en rubrik på mitt anförande i den här allmänpolitiska debatten — vilket är ganska ovanligt — skulle rubriken kunna vara Svår, svårare, svårast. Arbetsmarknadssituationen i Västmanland är svår, och i många avseenden kan vi notera en arbetslöshetssiffra som återspeglar svårigheter av den karaktär som länge har drabbat Norrlandslänen. Det är ingen överdrift när vi nu säger att Västmanland är ett hårt drabbat län, inte minst beroende på strukturrationaliseringar inom basnäringarna och på en långvarig lågkonjunktur inom länets industrisektor. Med hjälp av statistiska centralbyråns statistik kan detta avläsas i såväl minskad sysselsättning som minskad befolkning. Det är få län som relativt sett har högre arbetslöshet, och endast ett län har haft en svagare befolkningsutveckling. Om läget i länet kan betecknas som svårt, så är situationen i våra industriorter svårare. Detta kännetecknar t.ex. situationen i den s.k. Kolbäcksdalen, dvs. industriorter som Hallstahammar och Surahammar och Fagerstaregionen. Trots alla svårigheter som vi kan notera måste vi ändock här i riksdagen tona fram vårt svåraste område, nämligen Fagerstaregionen. Den är som A-region den minsta i hela landet. Regionen omfattar kommunen Fagersta, som står och faller med sitt järnverk Fagersta AB. I Norberg, som är en annan kommun i denna region, har industrisysselsättningen minskat beroende på nedläggningen av Spännarhyttan. Industrisysselsättningen i Skinnskatteberg, som är den tredje industriorten i Fagerstaregionen, är helt beroende av utvecklingen inom ASSI:s anläggning. Därför tänker jag nu i första hand koncentrera mitt inlägg på Skinnskattebergsproblemet. Jag bör kanske ändock få notera att det i Fagersta AB har lagts varsel i dessa dagar, och permitteringshot föreligger för 850 personer. Men åter till Skinnskatteberg. Boardfabriken i Skinnskatteberg bör läggas ner. Den slutsatsen kommer industriverket fram till i sin utredning om boardtillverkningen i Sverige. Men den utredningen ger man inte mycket för inom länsstyrelsen och den lokala arbetsgruppen för ASSI:s och boardens framtid. Sällan har en utredning — åtminstone i vårt län — utsatts för så förödande kritik. Några punkter mot kritiken i utredningen är: För det första innehåller den en rad sakfel och därmed oriktiga utgångspunkter för slutsatserna. För det andra har utredarna inte tagit tillräcklig hänsyn till Skinnskattebergsfabrikens höga standard och konkurrenskraft. Man har bl.a. bortsett från fabrikens flexibilitet och den viktiga biproduktionen av fodermelass. För det tredje har utredarna varit alltför pessimistiska i framtidsbedömningen. Till detta kommer de sociala konsekvenserna av en nedläggning. Direkt och indirekt skulle bortemot ett par tusen människor beröras. Detta är naturligtvis en fråga om bedömningar av boardtillverkningens omfattning och framtid. Men klart är att man aldrig kan godkänna ett så hänsynslöst bollande med människor och bruksbygder som man nu befarar kan ske i Skinnskatteberg. Vi måste få till stånd en mera planmässig näringspolitik, där såväl ekonomiska som regionalpolitiska och sociala faktorer vävs samman. Herr talman! Från västmanländsk horisont har vi svårt att acceptera den rapport som statens industriverk redovisar i sin promemoria om träfiberskiveindustrin. Den har sin begränsning i att man främst analyserat industrin och dess olika tillverkningsenheter i ett mycket kort perspektiv, i ett konjunkturläges strukturering. SIND säger t.ex. i sin analys att det ”inte har framkommit något som tyder på att det ur industripolitisk synvinkel vore bättre att välja några andra anläggningar för nedläggning än den i Skinnskatteberg”. Länsstyrelsen i Västmanlands län — som noga följer dessa frågor och har analyserat SIND-utredningen — har skrivit ett brev till industriministern. Jag har här ett ganska långt citat, men det ger en realistisk syn på själva sakfrågan. Jag citerar alltså från länsstyrelsens skrivning: ”Vår uppfattning, vilket också betonats från ASSI:s ledning, är att ASSI:s fabrik i Skinnskatteberg genom sin modernitet har goda överlevnadsmöjligheter särskilt om den ges samma ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet som konkurrenterna. De interna utredningar som förekommit visar att ASSI:s anläggning i Skinnskatteberg kan drivas med positivt kassaflöde vid drift av 2 linjer. Driften skall då ske vid de två unika breda linjerna . Några svårigheter att skaffa råvara till fabriken finns inte för närvarande och enligt en av skogsvårdsstyrelsen utförd utredning, ej heller under överskådlig framtid. Investeringsbehovet i produktionsoch miljöfrågor är mycket lågt. Förutsättningarna för en konkurrenskraftig export har ökat betydligt genom devalveringen och produktionsbortfall i Tyskland och Frankrike. Den flexibilitet som ASSI:s boardfabrik har motsvarar de krav som utlandsmarknaden ställer. Att upprätthålla en lönsam export borde därför ur bytesbalanssynpunkt vara av intresse. Dessa omständigheter utgör enligt vår mening just de viktigaste av de industripolitiska skäl för fortsatt drift i Skinnskatteberg som SIND inte kunnat upptäcka. Vi kan inte finna att någon berörd kommun tillnärmelsevis skulle drabbas lika hårt av en nedläggning som Skinnskattebergs kommun ur regionalpolitisk synpunkt. Utredningen kan därför i sitt nuvarande skick, enligt vår mening, inte utgöra underlag för någon slutsats om hur stor kapacitetsminskning som krävs inom branschen, ej heller hur en sådan minskning skall genomföras. Utredningen är vidare inte av den metodmässiga och innehållsmässiga kvaliteten att den kan läggas till grund för ett avgörande om framtiden för boardfabriken i Skinnskatteberg och därmed hela Skinnskattebergs kommuns framtid. Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen i Västmanlands län och Skinnskattebergs kommun att statens industriverks utredare inte förmått att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sitt uppdrag som innebar att göra en uppföljning av de utredningsresultat som redovisades av den s.k. Åkermanska utredningen. SIND:s utredning har inte heller på ett sakligt sätt kunnat belysa vare sig de samhällsekonomiska konsekvenserna eller de företagsekonomiska förhållandena.

Även den bedömning som bl.a. länsstyrelsen och Skinnskattebergs kommun gör av de företagsekonomiska förhållandena skiljer sig väsentligt från utredarnas. Utredarna har varit alltför pessimistiska i sin marknadsbedömning. De har inte heller tagit vederbörlig hänsyn till t.ex. Skinnskattebergsfabrikens fördelar i form av högre produktivitet, större flexibilitet, lägre investeringsbehov och en problemfri råvarusituation. Herr talman! Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter känner stor oro för den utveckling som tonas fram i samband med SIND-rapporten. Vi hoppas att samhället — som ägare till anläggningen — noga prövar den kritik som riktas från Skinnskattebergs kommun och länsstyrelsen. Vi förlitar oss på en allsidig prövning från ASSI:s styrelse och på att det ansvariga statsrådet samråder med länets intressenter. Vi tror på Skinnskatteberg!

Herr talman! I sin regeringsförklaring framhöll statsministern att den internationella ekonomin kännetecknas av en fortsatt, allt djupare och långvarig strukturell kris, manifesterad i stagnerande produktion, minskande investeringar och ständigt ökande arbetslöshet. För vårt lands del talade han om ”grundläggande strukturella obalanser” — kunde det inte möjligen ha uttryckts begripligare? — och bland den nya regeringens föresatser nämndes ”att skapa balans i vår ekonomi och minska behovet av lån i utlandet”. Den svenska ekonomin är naturligtvis starkt beroende av den internationella. Men att vi har kommit därhän att vårt budgetsaldo nu rör sig om ett underskott på 80 miljarder, eller 13 26 av bruttonationalprodukten, att vår statsskuld är över 300 miljarder, varav över 60 miljarder i utlandet, och att räntorna på statsskulden är av samma storleksordning som den statliga inkomstskatten är inte enbart den internationella ekonomins fel. Det beror också på att vi under 1970-talet haft en serie otillåtligt sangviniska långtidsutredningar och att det inom de regeringar som suttit de senaste sex åren på vissa håll — men inte på alla — saknats politiskt kurage att föreslå de åtgärder som man egentligen borde ha vidtagit. Herr talman! Jag har under gångna år emellanåt haft och därigenom också fått sista ordet i den allmänpolitiska debatten. Den här gången bad jag att få säga något om ett centralt ekonomiskt bekymmer — mot en historisk, geografisk och konstitutionell bakgrund. På grund av talarlistans konstruktion blir det här anförandet kanske närmast ett sällsamt mellanspel i en serie redovisningar av andra och väl så pressande lokala bekymmer. Kanske är det mitt medicinska förflutna som har medfört att jag inte kan låta bli att tänka i termer av förutseende och beredskap för de ogynnsammaste alternativen, även inom politiken. Tyvärr har det inte funnits något nämnvärt gensvar för en sådan inställning ens hos den enligt min mening aktningsvärda politiska begåvningsreserv som denna kammare representerar. När den nya forskningsrådsnämnden 1977 såg sig om efter aktuella men eftersatta forskningsområden föreslog jag som ämne ”anpassningsåtgärder tillen stagnerande ekonomi”. Jag ville att vi skulle vara förutseende och göra oss beredda att hantera en sådan utveckling. Varken nämndens ledamöter eller det s.k. forskarsamhället var nämnvärt intresserade. Man hade varken tillräcklig fantasi eller tillräcklig lust. Trots segt motstånd kom dock vissa projekt till stånd, men nu har verkligheten redan hunnit i fatt och förbi det man skulle ha förutsett och berett sig för, och forskningen får väl nu gälla historia i stället för framtidsstudier. Ett annat behov som anmälde sig var att försöka förbättra riksdagens egna förutsättningar att bedöma viktigare och mera långsiktiga förslag, som läggs på dess bord, genom att — i likhet med den amerikanska kongressen — skaffa sig ett instrument för konsekvensanalys . Inte heller detta var man intresserad av .

Finansutskottet verkställde till följd av motionen en intressant utredning av ändringarna i sättet att se på budgeten genom åren, men tyckte att det kunde räcka med detta. Man ansåg visserligen att motionen vittnade om ”bristande tilltro till statsmakternas vilja och förmåga att av egen kraft sätta gränser för statsutgifternas stegring och finna en rimlig avvägning mellan inkomster och utgifter”, och utskottet ansåg sig t.o.m. kunna ha en viss förståelse för detta, men för egen del hyste utskottet ”tilltro till riksdagens förmåga att fatta beslut som vänder utvecklingen”. Att kanske inte alla är lika säkra på detta skall jag, herr talman, be att få återkomma till. Finansutskottets redogörelse snuddade emellertid också vid en utredning i saken, som Dag Hammarskjöld under sin tid som statssekreterare i finansdepartementet hade presenterat i 1946 års statsverksproposition och som vid närmare studium befanns ytterst läsvärd i dess helhet. Det gavs också ett tillfälle att delge en handfull kammarledamöter och kanske några till, som läser protokollen , vissa huvudpunkter i denna kristallklara och märkvärdigt förutseende analys av konsekvenserna av en Keynesiansk finansoch budgetpolitik — i sitt slag ett finanspolitiskt ”vägmärke”. Jag ber, herr talman, om tillgift för denna tillbakablick, men erfarenheten av riksdagsarbetet har numera lärt mig att verksamheten här kräver att man emellanåt tillämpar upprepningens pedagogik. Vad Dag Hammarskjöld framhöll var bl.a. att när man övergav kravet på årlig budgetbalans till förmån för budgetens användning som konjunkturpolitiskt instrument, så medförde detta risker av flera slag. I första hand oroade han sig för att en tillfällig underbalansering inte skulle komma att följas av en tillräcklig överbalansering senare, som teorin fordrade. Trots att han bara räknade med inhemska lån — sådana som man nu är böjd att negligera, eftersom ”vi ju bara lånar av oss själva” — och det därtill tilldrog sig i en lågränteperiod, ansåg han att upplåning endast borde få ske för lönsamma investeringar, inte för förbrukningsändamål. Om man bröt mot dessa principer, bleve följden endast försvagad behovsprövning, minskat underlag för fortsatt nationalinkomstökning, stigande priser, ökad skuldsättning och ökad nettoräntebörda. Just så är det och just så har det blivit, och detta är inte bara en finanspolitisk eller budgetteknisk fråga. Det rör sig också om ett fördelningspolitiskt problem, men inte främst en horisontell fördelning mellan olika grupper i dagens samhälle, utan en vertikal fördelning mellan generationerna — den generation som tillgodogör sig de upplånade ”förmånerna” och de framtida generationer som får betala räntorna och amorteringarna. Om den förra fördelningen talar man gärna och i moraliska termer. Om den senare tiger man. Vi kommer längre fram under detta riksdagsår att få ta ställning till ett nytt reglemente för riksgäldskontoret. Det kan finnas anledning att i det sammanhanget ta upp frågan om de ändamål för vilka lån får upptagas. När finansutskottet utfärdade sin orlovssedel för regering och riksdag var man kanske inte på det klara med att vid exakt samma tidpunkt ett förslag om ett tillägg till den amerikanska konstitutionen med ett krav på balansering av budgeten hade väckts i Förenta staternas senat. Denna fråga har där i ett och ett halvt års tid nu varit föremål för en synnerligen grundlig behandling, som skulle förtjäna ett närmare studium — också i finansutskottet — även om förslagets öde ännu inte förefaller definitivt avgjort. När man tar del av materialet skall man finna att nästan alla uppbådade experter är bekymrade över den växande skuldbördan och de politiska instansernas oansvarighet. Även den Keynesianska ekonomin kräver balans i statsfinanserna, om icke för det enskilda budgetåret så dock över en hel konjunkturcykel. Underbalansering har varit lätt att åstadkomma, men den däremot svarande överbalanseringen har uteblivit. Om behovet av balans råder ingen oenighet i Förenta staterna, fastän budgetunderskottet där är mindre än 4 96 av bruttonationalprodukten. Vårt underskott är 13 26 av bruttonationalprodukten. Vad man har haft olika meningar om i kongressen är möjligheten att skriva in den årligen balanserade budgeten i konstitutionen. Det skall nog mycket till när Förenta staternas budgetminister David Stockman inför kongressen förklarar att ”the Federal budget is out of control”. Hela budgetprocessen är ur balans: fem år av sex har budgeten varit underbalanserad. Regeringen anser sig behöva en lagstiftning som tvingar dem som är ansvariga för budgeten i kongressen att se till att utgifter och inkomster motsvarar varandra på ett förutsebart sätt. Annars riskerar man snart att få en helt ohanterlig låneskuld i Förenta staterna. Det är tydligt att man nu på allvar börjar ställa frågan om det inte är så att varje parlament, sammansatt på demokratisk väg, i själva verket är oförmöget att fatta ansvarsfulla ekonomiska beslut utan ständigt frestas att uppskjuta betalningen för räkningen till kommande generationer. Den föreställningen har numera vunnit stor spridning här hemma, att lån förmodligen aldrig behöver betalas tillbaka och att om det ändå måste till, så sker det ju i alla fall med inflationspengar. Sådana omoraliska föreställningar är i varje fall inte utan vidare tillämpliga på utländska lån i en ekonomi där kronan genom upprepade devalveringar under sex år förlorat bortemot hälften av sitt värde. Hur lätt det blir att ta upp inhemska lån i ett inflationsklimat utan att höja de räntor som av många skäl skulle behöva sänkas återstår att se. Under ett antal år har vi nu levt i förhoppningen att man någon gång i framtiden — för varje gång alltmer avlägsen — skulle kunna fylla ut budgetunderskottet och balansera budgeten. Om vi inte snart kommer överens om en definitiv stoppsiffra utan bara skjuter den framför oss, har vi förlorat kontrollen över statsfinanserna. Jag måste därför fråga mig om man inte i fråga om såväl regeringsformen 1 kap. 4§ som reglementet för riksgäldskontoret måste vidga synfältet när det gäller frågan om ”hur statens medel skall användas” och avväga utgiftssidan mot både skatter och lån. Om man inte kan finna former att inom en författningsmässig ram begränsa statens skuldsättning, äventyras på sikt de värden författningen skall slå vakt om, och i förlängningen även författningen själv. Herr talman! Jag började med att apostrofera regeringsförklaringen, och jag vill nu återgå till vad statsministern där sade om att ”skapa balans i vår ekonomi och minska behovet av lån i utlandet”. Om jag inte hörde fel tänkte sig Kjell-Olof Feldt t.o.m. att avskaffa underskottet i utrikesaffärerna — en uppgift värdig en svensk William Pitt. En analys som den förutvarande franske konseljpresidenten Raymond Barre nyligen redovisade av den franska vänsterregeringens hittillsvarande fögderi utefter linjer, som i mångt och mycket liknar dem regeringen Palme här föreslår, ger knappast några förhoppningar om att de i regeringsförklaringen uppställda målen i detta hänseende skall infrias, snarare tvärtom — tyvärr. Verkligheten kommer kanske att fortsätta att vara Olof Palmes fiende. Den fjärde och sista punkten i regeringens krisplan lyder: ”att bekämpa inflationen”. I det avseendet har man inte börjat så bra. På senare tid har vårt östra broderfolk lyckats bättre med sin ekonomiska politik än vi.

När arbete blivit en bristvara har det som andra bristvaror stigit i människors uppskattning. Låt oss ta fasta på det och försöka ändra nomenklaturen här i landet. Både ”arbetare” och ”tjänsteman” är ord som talar om uppgiften. ”Löntagare” är inget bra ord, och såvitt jag förstår nästan unikt för svenskan: ett begrepp för fackliga förhandlare men ingenting som man kan vara stolt över. ”Sysselsättning” är ett annat tvivelaktigt ord. Allting kan ju vara en ”sysselsättning”: lösa korsord, sticka vantar och spela fia med knuff. Vad människorna vill och vad vi med alla krafter — gemensamt — måste försöka få till stånd är nyttiga arbeten, verkliga jobb om ni så vill, inte bara nöja sig med ”sysselsättning” mer eller mindre för sysselsättningens egen skull. Till sist, herr talman: Så länge jag tillhört denna kammare har jag känt ett särskilt ansvar för befolkningsfrågan och familjepolitiken. Jag har haft glädjen att få medverka i en gemensam manifestation i denna sak vid vårriksdagen 1978, och jag har förföljt en rad socialministrar med frågor om varför man ser så litet praktiska resultat av den ambition, om vilken fem partier här var ense, utan att få annat än svävande och undvikande svar. Nu har vi de begärda undersökningarna och utredningarna, och nu kan man inte huka sig längre. Både Dag Hammarskjöld och nu senast Johan Lybeck —i departementsserien B 1982:9, Perspektiv på budgetunderskottet — har framhållit den ogynnsamma fördelningspolitiska effekten av så stora budgetunderskott som vi nu har dragit på oss, men ännu mer på våra barn och barnbarn, som kommer att få överta betalningsansvaret i den utsträckning vi inte själva kan avveckla låneskulderna. Den socialdemokratiska regeringen inrymmer åtskilliga förnuftiga och handlingskraftiga personer. Det ursprungligen socialdemokratiska framtidsstudiesekretariatet har genom ett antal parlamentariska metamorfoser avkönats och till slut inplacerats i den kö av autonoma delegationer, förmedelst vilka forskningsrådsnämnden förverkligar valrörelsens IKEA annons om folkpartiet: ”Litet av varje mellan 5:- och 25:- kronor”. Nu har Ingvar Carlsson tydligen fått befälet över en ny och händigare think-tank i statsministerns omedelbara närhet. Jag har genom sex år lärt mig uppskatta Ingvar Carlsson som en ärlig och ofördärvad människa — kansket.o.m. litet luttrad genom åren i opposition — och jag vädjar till honom, och de utmärkta kvinnor han har omgivit sig med, att ta tag i befolkningsfrågan, på det principiella planet, och se till att någonting blir gjort. Om, som det står i regeringsförklaringen, bördorna skall fördelas efter bärkraft — och det kan man väl inte säga så mycket om — fundera då på om inte skatten borde fördelas efter hur många som skall leva på. inkomsten, dvs. skatt efter försörjningsbörda! Om den möjligheten kunde öppna sig vore det kanske inte omöjligt att inte bara jag utan kanhända också förste vice talmannen fru Troedsson på numera vanligt sätt kunde tillbringa en underbar natt med Ingvar Carlsson och hans närmaste medarbetare. För även om man måste föra en kärv politik bör man — och inte minst vi moderater — i alla fall försöka göra det med ett varmt hjärta.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten har i stor omfattning kommit att handla om ekonomi och sysselsättning. Oron för en tilltagande arbetslöshet har kommit till uttryck inte minst hos talare som i sina dagliga kontakter med sin egen region, sin hembygd, påminns om de här problemen. Det är med utgångspunkt i en djupt rotad ideologisk grundsyn som det nuvarande regeringspartiet trevande söker efter lösningar på samhällsproblemen av i dag. Dagens debatt i denna församling har klargjort att hotet om kollektiva löntagarfonder känns lika överhängande i dag som under den gångna valrörelsens hetaste duster. Ingenting har framkommit under dagens debatt som visar att socialdemokraterna är beredda att tänka om när det gäller debatten och innehållet beträffande deras förslag till kollektiva löntagarfonder. Socialdemokraternas löntagarfonder har ibland, av socialdemokratiska talare, presenterats mer eller mindre som lösningen på de flesta problemen i vårt samhälle. Fonderna anses av förespråkarna vara lämpliga för att dämpa lönekraven, för att minska löneglidningen, för att få ned inflationstakten, för att höja lönsamheten, för att öka investeringarna, för att få fram bättre investeringar och en mera framåtsyftande planering i företagen, för att öka sparandet samt för att dämpa avkastningskraven. Inte minst hör man ofta talas om att fonderna skall lösa lokala sysselsättningsproblem. Man säger också att löntagarfonderna är avsedda för en samordnad näringspolitik och mycket annat. Men vi vet allesammans att det yttersta syftet med förslaget till löntagarfonder inte alls är att vi skall få fram riskvilligt kapital. Nej, det handlar om vilket samhälle vi vill ha, om vi skall skapa en ny överhet, om vi vill låta kollektiven ta makten över både företag och människor. Om man som liberal klart och entydigt avfärdar en utveckling mot ett socialistiskt samhälle, så har man också enligt mitt sätt att se på saken skyldighet att ge svar på frågan: Vad vill folkpartiet ha i stället för fonder? Vårt svar blir: Folkpartiet ställer sig bakom en reformerad marknadsekonomi. Detta innebär bl.a. att i stället för löntagarfonder måste vi stärka marknadsekonomin. Vi måste t.ex. få mer av konkurrens. Det måste bli lättare när det gäller att starta företag, när det gäller effektivare kapitalmarknader och skattefondsparandet. Det är åtgärder som behövs för att vi skall få fart på ekonomin. Genom reformer som gör det lönsammare att arbeta och att satsa kapital i näringslivet kan företagen utvecklas bättre än med kollektiva löntagarfonder. Herr talman! Den region, den bygd, som jag närmast representerar brottas med många problem i fråga om sysselsättning. Thure Jadestig har på ett talande sätt berört det här området och sagt sanningens ord om situationen i Västmanland. Västmanlands län är ett av de län som toppar arbetslöshetssiffrorna. Inte minst är ungdomsarbetslösheten besvärande. I centralorten Västerås har man någorlunda kunnat upprätthålla sysselsättningen. Däremot är problemen stora och djupgående i orter som Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. I denna för stål-, gruvoch skogsindustrin svåra kris i Västmanland har socialdemokrater och kommunister under de senaste åren och inte minst under den senaste valrörelsen strött ut löften, vilket skapat helt orealistiska förväntningar om framtiden inom de här krisbranscherna i vårt län. Budskapet har ofta varit enkelt och otvetydigt: Får vi en socialdemokratisk regering och kollektiva löntagarfonder, då skall problemen bli lösta. Bruken, gruvorna och skogsindustrin skall åter börja blomstra och ge ökad sysselsättning. Löftena och överbuden har säkert haft sin inverkan på valutgången. Nu har socialdemokraterna regeringsmakten. Låt oss få höra från regeringspartiet hur Bergslagens stål-, gruvoch skogskris nu skall lösas med en socialistisk politik. Jag har i dag lyssnat till industriministern Thage Peterson. Det finns ingenting i hans anförande som kan tolkas så att han vill ge ett hopp om en allvarligt menad omprövning när det gäller en nedläggning av ASSI anläggningen i Skinnskatteberg. Cirka 400 anställda är berörda, och det gäller den i kommunen i särklass största arbetsplatsen. Nej, skall sysselsättningssituationen i Västmanland kunna förbättras på ett mer markant sätt måste en i verkligheten förankrad och trovärdig politik få sin möjlighet att visa vad den kan. Men i dag vilar hotet om kollektiva löntagarfonder som en förlamande hand över investeringsviljan, inte minst när det gäller de mindre företagen. Det är mot den bakgrunden som man vill vädja till socialdemokraterna: Släpp kravet på kollektiva löntagarfonder. Det skulle vara det bästa tänkbara sättet att stimulera företagen till nyinvesteringar. Receptet för att få fart på Sverige och svenskt näringsliv är inte löntagarfonder och ökade pålagor i form av skatter på företag och på de arbetande människorna. Bara ett fritt näringsliv ger den livskraft i ekonomin som behövs för att vårt land skall kunna arbeta sig ur krisen. Jag vill vädja: Låt oss tillsammans — alla vi som jobbar här i riksdagen — skapa goda arbetsmöjligheter för både små och stora företag. Låt oss gemensamt satsa på en reformerad marknadsekonomi. Jag är helt övertygad om att detta är den enda riktiga vägen att vandra om det svenska näringslivet även i framtiden skall lyckas med att skapa de ekonomiska resurser som är helt nödvändiga om vår välfärd skall kunna försvaras. Herr talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med att uttala den förhoppningen att när regering och riksdag vid ett senare tillfälle — men förhoppningsvis ganska snart — tar ställning till frågan om till vilken ort i landet statens energiverk skall lokaliseras, då bör beskedet bli: Västerås. Jag anser att de skäl som anförs för lämplig lokaliseringsort för energiverket talar för en lokalisering just till Västerås. Men, herr talman, till den frågan har jag anledning att återkomma senare.
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i Hugo Bergdahls anförande i den del som gäller energiverkets framtida lokalisering. Hugo Bergdahl säger att socialdemokraterna i Västmanlands län regionalpolitiskt har gått ut med överbud och en löftespolitik vad gäller ASSI-anläggningarna i Skinnskatteberg och tilltron till Skinnskattebergs framtid. Vad vi socialdemokrater har gjort är att noga följa länsstyrelsens och den tillsatta arbetsgruppens arbete. Och vi har kunnat konstatera att de argument som har förts fram för att ASSI-fabriken i Skinnskatteberg skall vara kvar har varit mycket starka. Det har vi följt upp i vår regionalpolitiska debatt. Vi är väldigt besvikna över industriverkets utredning och över arbetsgruppens bristande objektivitet när det gäller att bedöma boardfabrikernas framtid. Vi tror nämligen på Skinnskatteberg. Om det är övertro eller överbud och löftespolitik, ja, då är vi beredda att ta konsekvenserna av det. Vi möts i Västmanlands län av mycket brett förankrad folklig tilltro till att ASSI-fabriken, vid objektiv bedömning, har väldigt goda förutsättningar att överleva den strukturrationalisering som den här tillverkningsindustrin står inför i framtiden.
Herr talman! Vi är helt eniga, Thure Jadestig, när det gäller länsstyrelsens intresse och vilja att jobba med de här problemen, icke minst i fråga om ASSI:s anläggning i Skinnskatteberg. Vi är också från folkpartiets sida mycket besvikna över det mycket orealistiska sätt på vilket industriverket, enligt länsstyrelsen och folkpartiet i Västmanlands län, har gjort den här utredningen på. När det gäller överbuden, Thure Jadestig, kom de fram under valrörelsen och under valdebatterna i Västmanland. Det var icke minst en av Thure Jadestigs partivänner — även han riksdagsman — som aktivt deltog i överbudsgivningen.

Herr talman! Låt mig få notera att vi från de politiska partierna i Västmanland delar uppfattningen vad gäller bedömningen av SIND rapporten.

Herr talman! För ett län som Gotland är en aktiv regionalpolitik av den största betydelse. En nödvändig förutsättning för det gotländska näringslivet är goda och rättvisa fastlandskommunikationer. Fram till den 1 januari i år har riksdagens beslut 1974 om transportstöd till Gotlandstrafiken varit gällande, vilket inneburit att taxesättningen baserats på det faktiska avståndet mellan hamnarna, att Gotlandsfärjorna utgjort den landsväg vi aldrig kan få. Förändringen den 1 januari innebar att riksdagen följde transportrådets förslag om att en enhetstaxa skulle införas och att avståndet mellan Gotland och fastlandet är 15 mil, vilket är riktigt när det gäller Nynäshamn, medan det till Oskarshamn bara är 11,6 mil. Riksdagens beslut i december förra året innebar ett oacceptabelt avsteg från den ”vägprincip” som varit gällande tidigare, och detta kan vi ur rättvisesynpunkt aldrig godta. Jag förutsätter att regeringen har förståelse för att kommunikationerna är vår absoluta livsnerv och räknar med att regeringen kommer att lägga fram förslag om en återgång till de tidigare systemet för beräknande av kostnaderna för färjetrafiken. Jag hoppas också att den synen får genomsyra arbetet med det nya avtal som skall tecknas mellan staten och Rederiaktiebolaget Gotland inom en snar framtid. Under 1970-talet har betydande satsningar gjorts från statens sida för att Gotland skulle få en med det övriga Sverige någorlunda jämförbar standardutveckling. Detta har skett dels med generella bidrag, dels med riktade åtgärder. Inte minst för de areella näringarna är det mycket viktigt att detta regionalpolitiska arbete får fortsätta i syfte att man skall kunna bibehålla åtminstone den nuvarande sysselsättningen inom jordbruket men också inom den moderna förädlingsindustri som till stor del med statligt stöd byggts upp för att kunna ta emot jordbrukets produkter och förse det med förnödenheter. Gotlands näringslivsstruktur avviker markant från riksgenomsnittet. De areella näringarna sysselsätter 18 26 av den yrkesverksamma delen av befolkningen. Lägger man till de ytterligare 4 20 som är sysselsatta inom förädlingsledet, finner man att det innebär att nästan en fjärdedel av befolkningen har sin utkomst från denna näringsgren. Trots viss risk för överproduktion i landet finns ur arbetsmarknadssynpunkt starka regionalpolitiska skäl för att Gotland icke kan tillåtas att drabbas av generella produktionsbegränsningar. Förutom att lönsamheten vid åtskilliga jordbruksföretag allvarligt skulle försämras vid eventuella produktionsbegränsningar skulle också den direkta sysselsättningseffekten, mätt i årsverken, minska. Enligt jordbruksdepartementets utredning Översyn av vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen visar vissa beräkningar, att vid proportionell nedskärning över hela landet skulle för Gotlands del ske en minskning med hundratalet årsverken i enbart primärproduktionen. Effekterna i leverantörsoch transportleden såväl som inom förädlingsledet bedöms bli av minst samma omfattning. Alltså rör det sig här om ca 200 årsverken. Gotland är kanske det län i det här landet som är bäst lämpat för trädgårdsodling. För att vi skall kunna behålla nuvarande sysselsättning inom de areella näringarna är det viktigt att trädgårdsnäringen ges möjligheter att expandera, men för detta krävs alltså regionalpolitiska stödåtgärder. Vid tidigare tillfällen då regionalpolitiken varit föremål för behandling i denna kammare har vi från Gotland pekat på vikten av att lokaliseringsstöd kan utgå för uppförande av växthus enligt samma villkor som gäller för kommunala industrilokaler, och jag hoppas att regeringen vill medverka till att en sådan översyn av bestämmelserna för lokaliseringsstöd kommer till stånd. Jag nämnde tidigare att Gotlands näringslivsstruktur är markant avvikande från riksgenomsnittet. Industrins andel av sysselsättningen utgör ungefär 15 90, vilket endast är hälften jämfört med övriga riket. Minskningen av antalet anställda inom tillverkningsindustrin under senare år är mycket allvarlig, och främst har Ericssonkoncernens neddragning varit kännbar. Förändringarna i elektroindustrin kommer med all sannolikhet att betyda att antalet anställda vid Ericssons Visbyfabrik begränsas till knappt hälften av vad den en gång byggdes för — kanske runt 600 anställda. Även om man från både företagsledning och fackklubb, från kommunen, utvecklingsfonden och statliga länsmyndigheter jobbar intensivt med olika alternativ till sysselsättning, är situationen ändå ganska dyster. Däremot har vi en någorlunda bärkraftig småindustri, som under senare hälften av 1970-talet har fått möjligheter att undergå viss förnyelse vad gäller bl.a. utrustning, produktutveckling och marknadsföring. För att man skall kunna fortsätta den utvecklingen är emellertid fortsatta stödåtgärder i form av exempelvis konsultinsatser en förutsättning. Turistnäringens fortsatta utveckling på Gotland är ur sysselsättningsoch servicesynpunkt mycket angelägen. Under de senaste åren har en oroande stagnation registrerats dels vad gäller totala antalet besökande, dels den tid besökarna stannar på ön. Man kan spekulera om orsakerna till detta, men det har säkert sin betydelse att vi har många små anläggningar med relativt låg standard — de är helt enkelt omoderna. Det är därför mycket angeläget att, genom olika informationsoch fortbildningsinsatser inom branschen, skapa ökade insikter om nödvändigheten av att förbättra Gotlands konkurrenssituation. Gotland är inte längre ett självklart turistmål, även om stora delar av regeringen är sommargotlänningar. Med detta sistnämnda i minne har jag goda förhoppningar om förståelse för behovet av regionalpolitiska insatser även på detta område. Herr talman! Slutligen vill jag då göra regeringen uppmärksam på Gotlands centrala läge som bas för havsforskning och övrigt forskningsarbete inom vattenbruksområdet. Från Gotlands kommun och länsstyrelsen har man avsatt medel för sådan forskningsverksamhet och ser det som angeläget att en sådan lokalisering kommer till stånd i syfte bl.a. att ge effekter på sysselsättningen. Sammanfattningsvis är alltså behovet av kraftfulla och samlade regionalpolitiska satsningar på Gotland stort. Prognoserna pekar på en stagnation eller nedgång inom de flesta näringsgrenar på 1980-talet. Industrisysselsättningen fortsätter att minska, medan förhållandevis få, om ens några, nya arbetstillfällen kommer att skapas inom offentliga sektorn. Den begränsade regionala arbetsmarknaden i kombination med den begränsade industrisektorn förstärker problemen på arbetsmarknaden. Bristen på arbetstillfällen beräknas till ca 2000 år 1990, sannolikt tidigare, en procentuellt lägre sysselsättningsgrad än i riket i övrigt. Det är en situation vi får leva med om inget annat sker, och detta vill jag alltså göra regeringen uppmärksam på.

Herr talman! Lars Tobisson har ställt följande fråga: Anser ekonomioch budgetministern att den nyligen företagna svenska devalveringen förbättrat förutsättningarna för det nordiska samarbetet? Mitt svar till Lars Tobisson är ja, och detta av två skäl. Ser man först till de allmänekonomiska effekterna, så leder den svenska devalveringen till en förstärkning av den svenska konkurrenskraften och öppnar vägen för att föra den svenska ekonomin ut ur det moras som sex år av borgerlig politik har lett till. En sund svensk ekonomi är en helt nödvändig förutsättning för att det nordiska samarbetet skall bli framgångsrikt. Den svenska devalveringen medför vidare alls inte de negativa effekter på våra grannländers konkurrenskraft som somliga, något förhastat, påstått på senare tid. Finland, Norge och Sverige tillämpar samtliga ett system med valutakorgar, i vilka resp. nordiska grannes valuta ingår med en betydande vikt. Devalveringen i Sverige innebär att den svenska industrins konkurrenskraft i bl.a. våra nordiska grannländer förstärks. Den innebär emellertid också att Finlands och Norges konkurrenskraft gentemot andra länder ökar. Nettot av dessa två varandra motverkande effekter torde i varje fall inte vara negativ. För det andra så har den genomförda svenska devalveringen visat hur nödvändigt det är att intensifiera det nordiska samarbetet på det ekonomiskpolitiska området i allmänhet och inte minst på det valutapolitiska området. Det beklagliga består ju i, att sedan jag 1978 i Nordiska rådet förordade ett valutapolitiskt samarbete, har ingenting gjorts på detta område. T. o. m. det sedvanliga samrådsförfarandet de nordiska länderna emellan före växelkurs justeringar har under senare år helt fallit bort. Något samråd ägde således inte rum vare sig vid de danska kursjusteringarna i februari och juni eller vid de två norska devalveringarna i höst eller vid den finska devalveringen den 6 oktober 1982. Det möte på Arlanda med de nordiska finansministrarna och centralbankscheferna den 7 oktober som vi kallade till var därför ett viktigt steg mot att återupprätta tidigare samrådsförfarande och på sikt stärka samarbetet även på det valutapolitiska området.

Herr talman! Jag tackar ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga. Den föranleddes naturligtvis av den skarpa reaktionen i andra nordiska länder på den stora svenska devalveringen med 16 96. Den norske finansministern Presthus betecknade åtgärden som ett mycket allvarligt steg tillbaka för det nordiska samarbetet. Finlands socialdemokratiske statsminister Sorsa sade sig ha svårt att förstå motiven för sina svenska partikamraters våldsamma devalveringsbeslut. Och enligt den danske riksbankschefen Hoffmeyer har Sverige valt att exportera sina problem och sin arbetslöshet till bl.a. Danmark med hjälp av en konkurrerande devalvering. Statsrådet Feldt svarar nu att den nya regeringen ändå samrått i förväg med sina nordiska kolleger. Efter devalveringen 1977 ondgjorde han sig över att den borgerliga regeringen här i Sverige inte skulle ha gjort så. Men sedan Feldt hade kört den valsen i över ett års tid fick han till slut tillrättaföras av den dåvarande norske finansministern Per Kleppe. Denne socialdemokrat tillstod vid Nordiska rådets session här i Stockholm 1979 att den svenska regeringen diskuterat valutasituationen med de andra nordiska länderna i många månader före devalveringsbeslutet och att konkret besked lämnades flera dagar i förväg. Kontrasten mot att kalla till ett möte på Arlanda samma dag som valutahandeln avbryts är faktiskt stor. Men avgörande är ändå att de borgerliga devalveringarna motiverades av att den svenska kostnadsnivån låg för högt. Det var ett skäl som andra länder och internationella samarbetsorgan kunde respektera. Annorlunda förhåller det sig när syftet så uppenbart och uttalat är att skaffa oss favören av en undervärderad krona. I sitt anförande inför Nordiska rådet 1978, som jag här citerat i min fråga, varnade Kjell-Olof Feldt för risken av konkurrensdevalveringar, som söker flytta problemen till grannländerna. Sådana åtgärder, sade han, försvagar utvecklingen i de andra länderna och kan framkalla krav på olika slag av kompenserande motåtgärder. Nu förefaller det som om detta uttalande inte längre skulle vara aktuellt. Mot denna bakgrund vill jag fråga: Tror inte statsrådet Feldt att reaktionen mot den svenska devalveringen är uppriktig i de andra nordiska länderna? Vad tänker han konkret göra för att stärka det valutapolitiska samarbetet i Norden, som det är så viktigt att få till stånd?

Herr talman! Jag vill bara konstatera beträffande det valutapolitiska samarbetet under de senaste åren att det över huvud taget icke har existerat. Efter Nordiska rådets resolution, där man rekommenderade regeringarna att inleda överläggningar om hur man skulle kunna förstärka det valutapolitiska samarbetet, har det inte gjorts någonting. Alla de devalveringar som ägde rum efter 1977 och fram till den som ägde rum i Sverige den 8 oktober i år har skett utan några som helst förhandskonsultationer. Med det förslag som jag framlade 1978 inriktade jag mig på att börja ett samarbete genom att i förväg diskutera beslut på detta område. Detta första steg måste följas upp av ett andra steg som alla inser vara nödvändigt för att man skall kunna gå vidare, nämligen samarbete i frågan om man kan börja föra en ekonomisk politik där åtminstone målen är likartade och där man väljer ungefär samma vägar. Först då kan valutapolitiken samordnas. Det insåg vi som framlade förslaget, och det insåg naturligtvis Nordiska rådet. Men de regeringar som suttit sedan dess har alltså inte tagit upp Nordiska rådets beslut och fört saken vidare. Därför tycker jag det är märkligt om inte Lars Tobisson har upptäckt, att när vi mitt inne i en brinnande valutakris kallade till ett möte den 7 oktober, var det redan innan den nya regeringen hade tillträtt. När skulle vi ha börjat regera? Många veckor innan vi kunde tillträda? Vi gjorde ändå detta, innan det var formellt möjligt för oss att ta kontakter med våra nordiska grannar. Beträffande reaktionerna vill jag bara säga att man nu överallt i Norden erkänner att de första uttalandena var utomordentligt förhastade och överdrivna. Jag skall i nästa replik citera vad ett antal sakkunniga i olika nordiska länder har sagt.

Herr talman! Vilka undanflykter statsrådet Feldt än prövar, framstår det som ytterst olyckligt att den nya socialdemokratiska regeringen som första åtgärd valt att göra något som övriga länder i Norden betraktar som ett hårt slag mot det ekonomiska samarbetet. Den svenska chockdevalveringen kunde mycket väl ha inneburit startsignalen till ekonomisk krigföring mellan de nordiska länderna. Det skulle snabbt ha förstört alla förutsättningar för en vidare utbyggnad av det nordiska samarbetet. Till all lycka tycks nu de andra länderna i allt väsentligt möta utmaningen från Sverige med att minska pålagorna och därmed sänka kostnadsläget för det egna näringslivet. I Finland fick de borgerliga partierna gehör för sitt gamla krav att ta bort momsen på investeringar. I Norge vann högerregeringen stöd för ytterligare lättnader i företagsbeskattningen och fick majoritet för sitt budgetförslag på köpet. Hotet från Sverige bidrog till att den danska regeringen Schläters åtstramningsprogram godkändes av folketinget. Efter dessa händelser rapporteras både den norska och den danska kronan ha stärkt sin ställning. Den svenska devalveringen tycks alltså ha fått den paradoxala följden att hjälpa fram en klok ekonomisk politik i våra grannländer, en politik som siktar till att dra ned på de offentliga utgifterna och minska kostnadsbelastningen på näringslivet. Men det förtar säkert inte förbittringen mot oss i Sverige. Varför, Kjell-Olof Feldt, kunde vi inte själva ha valt en mindre egoistisk väg för vår ekonomiska sanering — den väg som vi förordat från moderat håll och den enda väg dessutom som i längden är framkomlig?
Herr talman! Lars Tobisson far med osanning. Det är bara en enda person, den norske finansministern Rolf Presthus, som har uttalat sig om vad vårt devalveringsbeslut innebar för det nordiska samarbetet, men denne Lars Tobissons partivän i Norge har blivit tillrättaförd. Direktören i den norska bankföreningen, Ingvar Strom, har gått ut och talat om för Presthus och andra att de svenska och finska devalveringarna sammanlagt leder till att Norges konkurrenskraft totalt sett förstärks och icke försvagas. Presthus egen expeditionschef i finansdepartementet har sagt att hans finansminister har gett ytterst överdrivna beskrivningar av det svenska beslutets verkningar för Norge. Sedan är det intressant att konstatera att efter dessa våldsamma lamentationer från Presthus och statsminister Willoch i början blev resultatet endast det, att man tillförde norsk industri summa en miljard kronor. Det är också intressant att konstatera att när detta sker i Norge står en svensk högerman och hyllar den norska regeringen för dess subventionspolitik. Det hade blivit lika stort väsen i Norge, om vi hade börjat subventionera svensk industri på det sättet — det kan jag lova Lars Tobisson.

Herr talman! Det inslag i det norska paketet som Kjell-Olof Feldt nämnde senast är ett utslag av behovet att komma överens med andra partier — ett problem som förekommer ibland för borgerliga regeringar — och just den detaljen tror jag att man även på högerhåll i Norge beklagar. Jag är glad att de andra nordiska länderna har regeringar som förmår föra en mer verklighetsanpassad ekonomisk politik än Sverige. Jag beklagar att socialdemokraterna här av sin ideologi och sina vallöften ser sig förhindrade att gå samma väg. Särskilt olyckligt är det att den svenska regeringen beter sig på ett sätt som medför risk för bestående störningar i det nordiska samarbete som i dessa onda tider är mer angeläget än kanske någonsin tidigare. En sista fråga: Vad är regeringen nu beredd att göra för att uppväga sin dåliga debut på det valutapolitiska området och för att — i enlighet med proklamationerna under oppositionstiden — stärka samarbetet i Norden i dessa viktiga frågor?

Herr talman! Den uppgiften blir inte särskilt svår, Lars Tobisson, för nordiskt samarbete har i vad det gäller Sveriges aktivitet under de sex borgerliga åren genomgått ett stadigt förfall. Det är allmänt omvittnat i alla nordiska länder — jag har hört det från alla partier och alla regeringar — hur de borgerliga regeringarna har försummat det nordiska samarbetet, hur man icke har gett det politisk tyngd, hur man haft administrativ inkompetens. Därmed har Sverige, som tidigare var en ledande nation i det nordiska samarbetet, blivit ett slags släpankare som fördröjt, försenat och förvirrat det nordiska samarbetet. Det kommer att vara utomordentligt lätt, Lars Tobisson, att för en någorlunda handlingskraftig regering se till att Sverige på nytt försöker ta ledningen i det nordiska samarbetet och driva det framåt.

Här skall det bli bättring.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen är beredd medverka till att resterna av Pol Pots regim fråntas representationen i FN. Den fråga Bertil Måbrink ställer berör Sveriges inställning till Kampucheas representation i FN. Jag vill erinra om att Sverige alltsedan denna fråga blev aktuell i FN 1979 har framfört uppfattningen att ingen regim eller grupp kunnat anses representera Kampuchea. I linje med denna uppfattning har den svenska delegationen avstått vid omröstningarna rörande de fullmakter som Pol Pot-regimen presenterat. Vi har vidare ifrågasatt om inte ansträngningarna att inom FN:s ram bidra till en politisk lösning hindrats av att FN erkänt Pol Pots representanter som Kampucheas talesmän. I somras bildades en koalitionsregering för Kampuchea i exil. Den leds av prins Sihanouk som representant för organisationen Moulinaka och består vidare av Son Sann som representant för den Nationella Fronten för Khmerfolkets Befrielse samt Khieu Samphan som representant för de röda khmererna, den s.k. Pol Pot-regimen. Koalitionen uppträder i FN liksom Pol Pot-regimen som representant för Demokratiska Kampuchea. Bildandet av denna koalition har inte förändrat den svenska inställningen. Det är därför den svenska regeringens uppfattning att ingen regim eller grupp kan anses representera Kampuchea, alltså varken den nybildade koalitionen, Pol Pot-regimen eller den Vietnamstödda Heng Samrin-regimen. Detta har den svenska delegationen klargjort i FN, när den tagit ställning till frågan under generalförsamlingens pågående möte.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Låt mig först säga att Pol Pot och resterna av hans regim har på sitt samvete enorma förbrytelser som de begick i Kampuchea, när de lyckades ta makten efter USA:s nederlag 1975. Självfallet måste det vara så att resterna av denna regim, som nu befinner sig i gränsområdena till Thailand och som med hjälp av bl.a. USA bedriver terror mot Kampucheas civilbefolkning, inte kan få representera landet i internationella sammanhang. Men det absurda är att en majoritet i FN anser att Pol Pot skall representera Kampuchea. Jag tycker faktiskt att detta är en skamfläck för FN och de länder som röstar för fullmakten för Pol Pot. Sverige lägger vid dessa omröstningar ned sin röst. Det är naturligtvis bättre än det andra länder gör som alltså röstar för Pol Pot. Men nog borde väl Sverige rösta mot Pol Pots rätt att representera Kampuchea. Ett sådant aktivt ställningstagande från Sverige behöver inte innebära ett jatill den nuvarande regimen i Kampuchea, alltså Heng Samrin-regimen.

Det är ett aktivt ställningstagande mot Pol Pot-regimen. Jag upprepar: Det behöver inte innebära ett ställningstagande för Heng Samrin-regimen. Det är också viktigt att Sverige, som annars i olika sammanhang mycket klart har tagit avstånd från Pol Pot-regimen, dess skräckregemente och det som man åstadkommit i Kampuchea, också röstar mot Pol Pot vid omröstningarna i FN. Jag skulle vilja sluta med att säga att ett sådant ställningstagande från Sveriges sida också, såvitt jag förstår, skulle bli en näsknäpp för stormakterna i det spel som dessa bedriver i Indokina. Jag vill fråga utrikesministern återigen: Varför inte ta steget och rösta mot Pol Pot? Det är enligt min mening ett passivt agerande när man lägger ned sin röst.

Herr talman! Jag vill bara i korthet säga att Sverige 1979, när frågan om Kampucheas och Pol Pot-regimens fullmakter blev aktuell i FN, valde att lägga ned sin röst. Sedan dess har vi konsekvent avstått från att rösta i fullmaktsfrågan. Om vi nu skulle förändra vår röstning, skulle det med säkerhet uppfattas som en förändrad inställning till den ena eller den andra regimens legitimitet. Men någon sådan förändring har inte ägt rum. Därför har Sverige även i år avstått vid omröstningen i FN från att ta ställning till Kampucheas fullmakter.

Herr talman! Jag har svårt att förstå utrikesministern på den punkten. Nåväl, vi är oense. Vi kanske inte kan klara ut den saken. Jag upprepar att jag har väldigt svårt att förstå, att om Sverige röstar mot Pol Pot, skulle det uppfattas som ett ställningstagande för den koalitionsregering som bildats eller för Heng Samrin-regimen. Jag kan inte se att det skulle uppfattas på det sättet. Däremot skulle det bidra till att man får bort Pol Pot-resterna när det gäller att representera Kampuchea i internationella sammanhang. Förre utrikesministern Ola Ullsten sade här någon gång 1979 när vi diskuterade Kampuchea och detta att inte rösta mot Pol Pot-regimen: Vi har de kontakter som behövs med Pol Pot. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern: Är det fortfarande på det sättet, att den nya svenska regeringen anser att man måste ha vissa kontakter med Pol Pot och att det är det som gör att vi lägger ned vår röst när frågan om vem som skall representera Kampuchea kommer upp på FN:s dagordning? Jag hoppas att det inte är så. Men förre utrikesministern har faktiskt uttryckt sig på det sättet. Jag vill fråga: Gäller samma sak fortfarande?

Herr talman! Vi har inga politiska och diplomatiska kontakter med Pol Pot-regimen. Däremot är det viktigt att det internationella samfundet FN fortsätter att bistå Kampucheas folk. Den massiva hjälpinsats som inleddes för tre år sedan har gjort att försörjningsläget inte längre är så katastrofalt som det var tidigare och att FN:s generalsekreterare nu kan beteckna läget som något så när acceptabelt, även om man erinrar om att försörjningssituationen alltjämt är bräcklig och sårbar. Sverige har hittills bidragit med ca 20 miljoner dollar. Det faktum att vi inte erkänner den ena eller andra regimen har inte hindrat oss från att ta de praktiska kontakter som varit nödvändiga — men det innebär inget erkännande av Pol Pot-regimen.
Herr talman! Jag är nöjd med utrikesministerns svar när det gäller kontakterna med Pol Pot-regimen. De är alltså borta, och det tycker jag är mycket bra. Jag tycker också att de biståndsinsatser som Sverige har gjort och gör när det gäller Kampuchea är bra. Om man jämför med andra länder gör Sverige en verkligt stor insats.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för det positiva svaret. Att något behöver göras för att minska krånglet och byråkratin på det här området förefaller ganska självklart, när man kan konstatera att anslaget till energibesparande åtgärder i bostadshus uppgår till 1900 milj.kr. för budgetåret 1982/83 men att endast 202 milj.kr. har utbetalats t.o.m. oktober detta år. Det borde vara åtminstone det dubbla. Ansökningsförfarandet tar alldeles för lång tid f. n. och är förenat med alldeles för mycket krångel från tidpunkten för ansökan tills man fått ett definitivt beslut om lånet. Av handläggare i mitt län och från Handelsbankens låneservice har jag fått följande uppgifter: Ansökan görs hos kommunens förmedlingsorgan, som efter tillstyrkan lämnar över ärendet till länsbostadsnämnden för beslut. 66 dagar tar detta i genomsnitt. Sedan man fått ”säkerhet” vid tingsrätten skall ärendet via länsbostadsnämnden överlämnas till bostadsstyrelsen. Dess bättre lär dock omgången via tingsrätten vara avskaffad fr.o.m. september 1982, vilket förkortat väntetiden med i genomsnitt 23 dagar. Handläggningen vid länsbostadsnämnd och bostadsstyrelse tar sedan ca 2 månader. Räknar man in sökandens egen tid, bankens kreditbehandling och entreprenadtiden, är genomsnittstiden innan man kan få ett definitivt besked om ett beviljat lån 171 dagar, dvs. nästan ett halvår. När det går som snabbast tar det 95 dagar och som allra långsammast 232 dagar. Jag känner till flera konkreta fall, där man har gett upp långt innan man fått besked. Om oljepannan där hemma går sönder, är det knappast realistiskt att tänka sig att sätta in ett värmepumpsystem, trots att detta sparar 55-60 96 energi och trots att alla vet, att energisparandet är så viktigt. Det är viktigt främst för den enskilde — oljan kostar ju f. n. ca 2 500 kr. per kubikmeter — men även för vårt land, eftersom vi är eniga om att vi måste minska vårt oljeberoende, och för våra företag, bl.a. för dem som har specialiserat sig på värmepumpsystem. Jag tänker t.ex. på ett företag i mitt eget län, AGA-Thermia-Verken i Arvika, som är något av föregångare på området. Det krångliga förfaringssättet i låneärendena upplevs som ett hinder för företagets utveckling. Jag tycker att det är positivt att regeringen kommer att föreslå ett decentraliserat beslutsfattande, och jag hoppas att det skall visa sig ha en gynnsam effekt. Men jag vill ändå fråga bostadsministern om han anser att 1 det är viktigt att stimulera användningen av värmepumpar, som ju ändå ger tre gånger så mycket energi som exempelvis elvärme.

Herr talman! Jag är tacksam för den positiva inställningen. Jag tror personligen mycket på att försöksverksamheten kommer att visa sig vara en riktig satsning. Kompletteringsvis skulle jag vilja fråga om bostadsministern också kan tänka sig att ännu mera stimulera kommunerna att bedriva försöksverksamhet på det här området. Jag tänker exempelvis på att man skulle kunna göra geologiska och andra undersökningar för att finna värmekällor som är särskilt lämpliga för just värmepumpsystem. Man skulle då kunna göra upp en plan där den enskilde fick klart för sig vilken typ av värmesystem som det är lämpligast att använda. Jag har exempel på en sådan verksamhet i min egen kommun, och jag tror att det vore bra om kommunerna finge ytterligare stimulanser — jag tänker inte bara på stimulanser i form av pengar, utan på information och uppfordran till kommunerna att göra ökade insatser.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

Herr talman! Först ett tack för svaret på min fråga. Spekulation i fastigheter, svartabörshandel och snabba klipp inom bostadsbeståndet har inte lämnat den bostadskooperativa marknaden opåverkad. Det är dock inte ett generellt problem, snarare ett problem som är koncentrerat till de större tätorterna. Där förekommer en prisutveckling på bostadsrätter som inte i något avseende är godtagbar. När det gäller den privatdominerade sektorn, befriad från socialt ansvar, råder marknadsekonomins regler fullt ut. Den nytillträdande socialdemokratiska regeringen får nu se till att vi får en funktionell bostadsanvisningslag på den punkten och införa en realisationsvinstbeskattning på bostadsrätter som för hem de väldiga övervinsterna till samhället. För de bostadskooperativa företagen gäller en målsättning med klart uttalad social inriktning av verksamheten. Landets två stora bostadskooperativa företag har begärt åtgärder för att komma till rätta med prisutvecklingsproblemen — Riksbyggen genom den s.k. Värmdömodellen och HSB i skrivelse till regeringen i januari 1982 med begäran om en utredning för översyn av 1971 års bostadsrättslag. Denna lag, i klar motsats till 1930 års bostadsrättslag, ger inte möjligheter att vid överlåtelse av bostadsrättslägenheter tillämpa hembud och priskontroll. I HSB:s skrivelse ges också en rad andra motiv för en översyn av bostadsrättslagen, och därför har HSB upprepat sitt krav på en utredning i en förnyad skrivelse den 7 oktober till den socialdemokratiska regeringen. Nu säger bostadsministern i sitt svar att förslag till lag förbereds och att en proposition är att vänta våren 1983. Jag är mycket tacksam för det svaret.

Herr talman! Rune Torwald har frågat om jag kommer att bevaka att eventuella besparingsåtgärder beträffande marinens helikopterorganisation får en sådan inriktning att nuvarande incidentberedskap och kapacitet på den civila räddningstjänstens område inte försvagas på västkusten och i Västsverige. Inom marinen finns f. n. två helikopterdivisioner, förlagda till Berga på ostkusten resp. Säve på västkusten. I sitt nyligen överlämnade slutbetänkande föreslår 1980 års underhållsutredning bl.a. att marinens helikopterförband på Säve flyttas till F 17 i Ronneby den 1 juli 1984. Utredningen bedömer att det härigenom är möjligt att spara i storleksordningen 50 milj.kr. under en tioårsperiod. Betänkandet remissbehandlas f. n. Regeringen har sålunda ännu inte tagit ställning till förslagen i betänkandet. Jag konstaterar dock att utredningen har utgått från att incidentberedskapen och den civila räddningstjänsten bör ligga på samma nivå som under senare år. Jag räknar med att förslag som föranleds av utredningens betänkande kommer att föreläggas riksdagen i proposition under våren 1983.

Herr talman! Jag ber till att börja med att få tacka för svaret, som av naturliga skäl inte ger något konkret besked i sak. Under många år har det pågått utredningar som syftat till att rationalisera verksamheten inom försvarsmakten, detta för att vi skall kunna hålla kostnaderna för ett effektivt försvar av vårt land så låga som möjligt.
Isyfte att hålla kostnaderna för ett effektivt försvar av vårt land så låga som möjligt pågår utredningar för att rationalisera verksamheten inom vår försvarsmakt. Av naturliga skäl blir flertalet förslag till besparingar starkt kritiserade av berörda instanser.
Det är lika naturligt att flertalet av förslagen till besparingar föranleder kraftiga reaktioner från de förband och den personal som berörs. Det måste man alltid räkna med.
Som exempel kan nämnas, att försvarsutredningen föreslog mycket kraftiga reduceringar av personal m.m. inom Göteborgs försvarsområde — inte bara den militära personalen utan även allmänheten bedömde då saken så, att ett genomförande av förslagen skulle ha minskat trovärdigheten för ett kraftfullt försvar av västkusten.
Som exempel kan jag nämna att försvarsutredningen föreslog så kraftiga reduceringar av personal inom Göteborgs försvarsområde att inte bara den militära personalen utan också allmänheten bedömde att ett genomförande av förslagen skulle ha minskat tilltron till ett kraftfullt försvar på västkusten.
Dess bättre gjorde såväl förre försvarsministern som riksdagen betydelsefulla förbättringar av förslagen. Emellertid har U-80-utredningen nyligen lagt fram förslag beträffande SÄVE-helikoptrarnas lokalisering och underhåll, som enligt.
Dess bättre gjorde såväl förre försvarsministern som riksdagen betydelsefulla förbättringar av förslaget. I svaret noteras att utredningen har föreslagit att helikopterdivisionen skall flyttas från Säve till Blekinge.
min mening uppenbart äventyrar den godtagbara incidentberedskap som vårens riksdagsbeslut syftade till.
Jag menar att det uppenbarligen äventyrar den godtagbara incidentberedskap som vårens riksdagsbeslut syftar till. Utöver den rent militära uppgiften har ju helikopterdivisionen betydelsfulla funktioner i den civila räddningstjänsten.
Därtill kommer att dessa helikoptrar har utomordentligt betydelsefulla uppgifter för den civila räddningstjänsten på västkusten och då alldeles speciellt i den stora bohuslänska skärgården.
Jag vågar påstå att den stora färjeolycka som inträffade för drygt ett år sedan skulle ha kunnat få allvarliga konsekvenser om vi inte hade haft tillgång till divisionen, som då snabbt satte in sina helikoptrar och flyttade över människorna från fartyget till fast mark.
Bara under årets första åtta månader svarade helikoptrarna för drygt 25 sådana uppgifter avseende bärgning av sjöfarande, transport av brännskadade, medverkan i skogsbrandsläckning etc.
Helikoptrarna används också ofta till skogsbrandssläckning och annan räddningstjänst i den bohuslänska skärgården, som är mycket stor. Öarna är många och landförbindelserna i många fall dåliga. Under de åtta första månaderna i år svarade helikoptrarna för drygt 25 sådana uppgifter.
Även om jag har full förståelse för att alla möjligheter till besparingar tillvaratas, så menar jag — och många med mig — att detta dock aldrig får äventyra vare sig incidentberedskapen eller den civila räddningstjänsten.
Visserligen säger nu utredningen att insatserna i räddningstjänst och incidentberedskap får bli av ungefär samma omfattning som tidigare. Jag tror inte att detta är möjligt, och jag vill bara vädja till försvarsministern att beakta vad exempelvis marindirektör Nils Molin anför i sina kommentarer till utredningen.
Jag vill därför rikta följande fråga till försvarsministern: Kommer statsrådet att bevaka att eventuella besparingsåtgärder får en sådan inriktning att nuvarande incidentberedskap och kapacitet på den civila räddningstjänstens område inte försvagas på västkusten och i Västsverige?
För egen del delar jag uppfattningen att de anflygningstider som det blir fråga om från Blekinge upp till Göteborg absolut medför både en försämrad incidentberedskap och försämringar av den civila räddningstjänsten.

Herr talman! Jag vill kommentera mitt svar. Räddningstjänstkommittén har under perioden juni 1980-slutet av augusti 1981 genomfört en försöksverksamhet med sjuktransporter med helikopter. Den försöksverksamheten har berört stora delar av vårt land. Kommittén har nyligen redovisat resultatet av sin försöksverksamhet i en rapport. När rapporten har remissbehandlats kommer regeringen att ta ställning till frågan om den framtida verksamheten.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen, och jag finner det naturligt att försvarsministern i dag inte kan ge några konkreta besked i övrigt. Det ligger i sakens natur. Jag är bara tacksam för den positiva inställning som försvarsministerns uttalande tyder på. Jag vill än en gång understryka vikten av att man hela tiden har följande för ögonen: Lika viktigt som det är med incidentberedskapen är att man klarar enlika hög nivå på den civila räddningstjänsten i den bohuslänska skärgården och i hela Västsverige som den vi har förmånen att åtnjuta f. n.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig på vilket sätt regeringen har ingripit i fråga om de militära myndigheternas kontakter med massmedia vid den senaste ubåtsaffären. Regeringen har självfallet inte ingripit eller gett några direktiv för dessa kontakter. Den kommission jag nyligen har tillkallat för att utreda ubåtskränkningarna tar upp Hårsfjärdshändelserna till särskild granskning. Det ingår i kommissionens uppgifter att utvärdera formerna för informationen om det inträffade.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag tycker det är angeläget att framhålla att min fråga den här gången inte innebär någon kritik av försvarsministern — han ramlade ju, som vi alla vet, huvudstupa in i de här händelserna; spektaklet var då redan i full gång. Men vad som har hänt väcker viktiga frågor för framtiden, och det var närmast principerna jag ville få debatt om. Försvarsministern säger i svaret att regeringen självfallet inte ingripit eller givit några direktiv. Jag tycker inte att det är självklart att regeringen inte skall ingripa i ett sådant fall. Vad är det som säger att militära myndigheter i ett sådant här läge skall svara för alla kontakter, bestämma hur massmedia skall informeras och hur hela denna ömtåliga apparat skall skötas? Vi vet med bestämdhet — det har också framhållits från många håll — att de militära cheferna har utnyttjat händelserna. Och det är helt naturligt — de slår vakt om sitt revir, och det gäller att passa på. Den första uppvisningen i det avseendet gjordes vid Karlskronaincidenten — där hade vi ju en ubåt att visa upp. Den borgerliga regeringens handskande med affären var i det avseendet ett mycket avskräckande exempel. Vi har sett en hel del liknande saker också vid Hårsfjärdsintermezzot. Man har passat på att köra runt journalister, man lassade en färja full med journalister, och när de väl kommit ut på vattnet kom marinens helikoptrar och hängde sig på parad framför den för att fotograferas. Det finns belagt av flera journalister och i tidningsreportage. I Karlskrona visade man upp kustjägare i full mundering, stormande över kobbarna, osv. Upprustarna passade på tillfället och militarismen firade triumfer. Det kan inte vara självklart att detta skall få förekomma. Det framhöll jag även i en debatt med förre försvarsministern. Det har också fått efterverkningar i form av det nu pågående grälet mellan försvarsgrenscheferna, vilket är olyckligt både med hänsyn till Sveriges försvarsmakts rykte och på annat sätt. Det är alltså fråga om uppvisningar. Jag vill än en gång fråga försvarsministern om det verkligen är självklart att inte den civila myndigheten — regeringen — skall handlägga frågan om hur kontakterna med pressen skall Nr 18 skötas. Den allvarligaste anmärkningen mot den förre försvarsministern, Torsdagen den Torsten Gustafsson, var enligt min mening inte att han inte råkade vara på 28 oktober 1982 platsen utan att han inte ingrep mot dessa uppvisningar och tog tag i frågan hur informationen skulle lämnas. Man kan styra en utveckling även om man Om militära myninte finns närvarande. Jag vill alltså fråga om den nye försvarsministern anser digheters utåt att detta är helt självklart — jag tycker inte det. riktade informa
Herr talman! Det fria informationsflödet är en viktig beståndsdel i det öppna och demokratiska samhället. Pressen styr så att säga sig själv. Man skall därför inte inbilla sig att massmedieintresset i första hand var ett resultat av myndigheternas eventuella publicitetsiver. Pressens behandling av olika händelser i ett land som Sverige styrs av vad pressen själv bedömer som nyhetsmässigt intressant. Vid sådana här tillfällen blir dock informationsfrågan något mer svårbedömbar. Å ena sidan måste den information som lämnas vara korrekt för att man skall undvika ryktesspridning och spekulationer. Å andra sidan bör inte informationen ges på sådant sätt att den försvårar eller omöjliggör de militära operationerna.

Herr talman! Visst är det viktigt att vi har en fri press. Pressen styr sig själv, säger försvarsministern. Men det är ändå av viss betydelse på vilket sätt pressen informeras. Även från journalistiskt håll har det blivit en debatt om detta. Jag vill göra ett par korta citat. I en kolumn i nr 17 år 1981 av tidningen Journalisten står det apropå händelsen utanför Karlskrona: ”Alla stirrade förhäxat på ubåt 137 och tryckte sig mot marinens trygga barm för att få så mycket information som möjligt. Hökarna firade julafton och journalisterna dansade runt vraket. PR-framgången var total. Nu blir det tyst på alla aningslösa fredskämpar ett bra tag.” I Dagens Nyheter står det den 22 oktober apropå Hårsfjärden: ”Såväl i Karlskronaskärgården förra hösten som nu vid Hårsfjärden har försvaret haft fullt pådrag med presskvarter och liknande. Sådant kan bli oförsvarligt upphaussande.” Det är det jag menar. Jag vidhåller alltså att det inte är självklart hur pressen skall informeras. Det är bra att en kommission har tillsatts för att granska formerna för informationen, så att den inte utnyttjas såsom hittills. Händelserna i Hårsfjärden har, som jag sade i mitt förra inlägg, lett till ett gräl mellan framför allt arméchefen och marinchefen. Det är inte bra utrikespolitiskt sett att det uppstår gräl mellan försvarsgrenscheferna i Sverige. Det är en olycklig utveckling, och orsaken till den är främst den upphaussning som vissa militära chefer har gjort sig skyldiga till — dock inte alla. Försvarsstabschefen Bror Stefensson t.ex. varnade i TV för detta. Men 17 andra militära chefer har utnyttjat händelserna på ett otillbörligt sätt, och det har skadat Sverige och det svenska försvaret.

Herr talman! Årets allmänpolitiska debatt kan till sin omfattning hittills beskrivas som lång dags färd mot natt och till sitt innehåll som det motsatta — lång natts färd mot dag. Vad jag syftar på är att innehållet hittills nästan uteslutande har handlat om de två stora problemen i riket i dag — den stora arbetslösheten och rikets erbarmligt dåliga affärer efter sex år av olika borgerliga regeringar. Flera socialdemokrater före mig har redovisat vår väg att föra Sverige ur krisen. Det finns därför ingen anledning för mig att förlänga debatten med upprepningar av vad som tidigare har sagts. I stället menar jag att det är nödvändigt och angeläget att redogöra för situationen i ett av landets hårdast drabbade områden — Gävleborgs län — och också redovisa några av de åtgärder som vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken anser måste sättas in, om utvecklingen i Gävleborg skall kunna vridas rätt igen. Först ändå några ord om gårdagens debatt. Industriministern Thage Petersons besked om en kartläggning av mineraltillgångarna i Mellansverige är välkommet också för oss i Gävleborg. De gruvprojekt som är aktuella i länets norra delar — Kramsta och Enåsen i Ljusdals kommun och Bjuråker i Hudiksvalls kommun — menar vi naturligt skall ingå i den av industriministern aviserade inventeringen. Arbetsminister Anna-Greta Leijons uppfattning att reglerna för företagens permitteringar av arbetare och tjänstemän skall ses över var också ett positivt inslag i gårdagens debatt. Självklart skall samma regler gälla för alla anställda vid ett företag. Att det finns brister i de nuvarande bestämmelserna visar exemplet SKF i Hofors, som bara för en vecka sedan debatterades i denna kammare. Herr talman! Gävleborg tillhör de län som hårdast drabbats av de borgerliga regeringarnas misslyckade sysselsättningspolitik. Arbetslösheten i september i år var över 7 000 personer, trots att drygt 4 000 kunde beredas tillfälliga jobb genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trots den nya regeringens miljardsatsning mot arbetslösheten går Gävleborgs län när det gäller bristen på sysselsättning mot den hårdaste vintern efter andra världskriget. Varsel om uppsägningar och permitteringar av drygt 4000 anställda har lagts bara de senaste månaderna. Endast Norrbotten och Värmland har en sämre arbetsmarknad än Gävleborg. På varje ledig plats går det mer än 20 arbetslösa. Problemen på arbetsmarknaden är inte tillfälliga. De är delvis ett resultat aven strukturkris inom järn-, ståloch pappersindustrin men också resultatet av en misslyckad borgerlig sysselsättningspolitik under två valperioder. Industrin är huvudnäringen i Gävleborgs län. Enligt folkoch bostadsräkningen 1980 var ca 42 000 personer i länet eller 31 96 sysselsatta inom industrin. Antalet industrisysselsatta i vårt län är betydligt större än riksgenomsnittet. En framgångsrik näringsoch industripolitik är därför avgörande för Gävleborgs framtid. Fram till mitten av 1970-talet ökade också antalet industrijobb i länet. Under den borgerliga regeringsperioden har vi däremot förlorat drygt 3 000 industriarbetsplatser. Allvarliga sysselsättningsproblem i länets industrikommuner, främst Hofors, Sandviken och Söderhamn, har lagts till de utvecklingsproblem som redan tidigare fanns i de jordoch skogsbruksdominerade kommunerna Ockelbo, Ljusdal och Nordanstig. Raden av krisorter är lång. Gästrike Hammarby, Forsbacka, Vansäter, Marma, Arbrå och Delsbo är exempel på orter, där det dominerande företaget avvecklats eller hotas av avveckling. Herr talman! Gävleborgs län är tillsammans med Norrbotten det län i landet som är mest beroende av basindustrier inom järnoch stålindustrin samt inom trä-, pappersoch massaindustrin. Ungefär 25 000 människor arbetar inom dessa basnäringar. Ca 125 000 av länets 294 000 invånare är för sin försörjning direkt eller indirekt beroende av basnäringarna. Mot den bakgrunden är utvecklingen inom basnäringarna helt avgörande för framtiden i Gävleborg. Herr talman! Visst är situationen dyster. Men med en kraftfull och genomtänkt näringsoch sysselsättningspolitik kan den nedåtgående spiralen brytas. Gävleborgs län har alla förutsättningar för en positiv utveckling: rika råvarutillgångar, människor som vill oc kan arbeta, ett gott geografiskt läge samt en lång industritradition med många välskötta och utvecklingsbara företag. Dessa förutsättningar måste förvaltas rätt. Vad vi behöver är en planmässig utveckling av basnäringarna. Samhällets mål måste komma till uttryck i branschvisa strukturplaner. Det är nödvändigt för orter som är helt beroende av de stora basföretagen. Det gäller i Gävleborgs län bl.a. Forsbacka, Sandviken, Gästrike-Hammarby, Hofors, Norrsundet, Vallvik, Ljusne, Sandarne, Marmaverken, Iggesund och Strömsbruk. Investeringar i förnyelse och utveckling av basindustrierna kräver ofta miljardbelopp. Det är viktigT att få fram de pengarna för att hålla basföretagen moderna och konkurrenskraftiga. Det blir allt vanligare att företagen själva inte kan få fram de investeringspengar som behövs. Staten måste ofta engageras för att projekten skall kunna genomföras. Ibland kan irrationella ägarintressen försvåra genomförandet av samhällsekonomiskt nödvändiga lösningar. Kinneviksgruppens agerande kring Forsbackaverken är ett exempel, spelet om ägarintressena i Iggesund ett annat. Det är utomordentligt viktigt för Gävleborgs län att det skapas möjligheter att finansiera nödvändiga utvecklingsinvesteringar i våra basnäringar. Ett ökat kollektivt sparande i enlighet med det socialdemokratiska löntagarfondsförslaget skulle ge oss de förutsättningarna. Herr talman! Det behöver satsas mera på teknisk utveckling och forskning för att komma längre med vidareförädling av basindustrins råvaror. En utbyggnad i Söderhamnsområdet för vidareförädling av massa till papper är långsiktigt nödvändig. De forskningsresurser som redan finns i länet på stålsidan ger förutsättningar att förlägga ett stålforskningscentrum till Hofors-Sandviken-regionen. En utveckling av plasmateknologin i Hofors bör fortsätta. Det regionalpolitiska stödet i form av localiseringsstöd, transportoch glesbygdsstöd måste bibehållas och förbättras. På socialdemokratiskt initiativ har transportstödet återigen införts för bl.a. sågar och hyvlerier i länets kustområden, som arbetar under samma betingelser som sågar och hyvlerier i inlandet. Enligt min mening bör transportstödet kompletteras så att det även gäller för sjöfart. Den lilla statliga verksamhet som finns i länet måste säkras och till de delar som är möjliga byggas ut. De verksamheter som just nu är mest aktuella råkar båda falla under den nye kommunikationsministern Curt Boströms domvärjo. Först SJ-verkstaden i Bollnäs som, om SJ får sin vilja fram, till sin huvuddel skall läggas ned. Vår uppfattning är att verkstaden skall bevaras och utvecklas. En motion i våras från länets socialdemokratiska ledamöter med sådant innehåll föll här i kammaren mycket knappt — det fattades bara en röst. Så har vi Gävle Vagnverkstad i Gävle, som ägs av SJ. Här finns goda möjligheter att vidga och utveckla verksamheten, men då måste det satsas både på marknadsföring och på produktutveckling. Vi räknar med kommunikationsministern på vår sida när det gäller bibehållandet och utvecklingen av dessa företag. Herr talman! Samtliga Norrlandsoch skogslän — utom Gävleborg — har fått statliga medel för uppbyggnad av regionala utvecklingsbolag. Formerna varierar, men den gemensamma nämnaren är att man får möjlighet att relativt fritt gå in med riskkapital till mindre och medelstora företag med utvecklingsmöjligheter. é. Sysselsättningssituationen i Gävleborgs län motiverar särskilda insatser. Som jag tidigare nämnt, ligger vi sämre till än flertalet av de län som fått regionala utvecklingsbolag. Ett sådant bolag — i kombination med en förstärkning av utvecklingsfondens resurser — skulle bidra till en angelägen utveckling av småföretagsamheten i länets olika delar. För Gävleborgs del skulle dett.ex. kunna handla om att utveckla och stödja företag som arbetar med elektronik och hydraulik. Gävleborgs län måste snarast få statliga medel för uppbyggnad av ett regionalt utvecklingsbolag. Herr talman! Det finns bara en framkomlig väg mot bättre tider i gamla Sverige. Vi måste satsa på arbete åt människorna och en utveckling av landet som industrination. I det arbetet kommer utvecklingen i industrilänet Gävleborg att vara av central betydelse.

Herr talman! Som representant för Norduppland anser jag det mycket angeläget att här i kammaren få redovisa arbetsmarknadsläget för det geografiska område som vi brukar kalla ett ”Norrland i miniatyr” — det gör vi med tanke på de problem och den utveckling som arbetsmarknaden har och har haft under en lång tid i Norduppland. Norra Uppland består av tre kommuner, nämligen Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner. Folkmängden är ca 50 000 i dessa kommuner, och kommunerna har i de flesta avseenden likartade problem. Sysselsättningen i regionen är i hög grad beroende av basnäringarna jordoch skogsbruk samt industrin, där ståloch gruvhantering av hävd spelat en stor roll. I dag är ca 5 500 sysselsatta inom industrin jämfört med 1975 då 7 800 arbetade inom industrin. Jordbruket består till stor del av små enheter som måste kompletteras med annan verksamhet för att kunna ge full sysselsättning. När jag här talar om sysselsättning menar jag ett meningsfullt arbete, detta sagt för att Gunnar Biörck i Värmdö skall slippa fundera på detta, vilket han gjorde i gårdagens debatt. Regionens industriarbeten finns i konjunkturkänsliga branscher, där betydande strukturrationaliseringar har gjorts, vilka fortfarande pågår med ett minskat antal arbetstillfällen som följd. Jag vill i det sammanhanget plocka fram några konkreta exempel. I modern tid har ståltillverkningen i Norduppland koncentrerats till två bruk, nämligen Söderfors bruk och Österbybruk inom resp. Uddeholmskoncernen och Fagerstakoncernen. I Söderfors har under en dryg tioårsperiod antalet jobb minskat från 1 225 till 700, och i Österbybruk har under samma tid skett en liknande negativ utveckling. fr.o.m. måndag i nästa vecka, den 1 november, kommer dessa nämnda bruk, tillsammans med Långshyttan i Dalarna, att bilda ett nytt bolag för tillverkning av snabbstål. I det nya bolaget, Speedsteel, kommer enligt planerna Österbybruk under 1983 att slås ut som ståltillverkare, och därmed försvinner ytterligare 130 arbetstillfällen från Norduppland. I Dannemora gruva arbetar man med reducerad personalstyrka. År 1977 fanns det 290 anställda, nu finns det 200. Det mesta av nedgången beror på den moderna sjukdomen ”naturlig avgång”. Man vet i dag att det finns malm i gruvan som garanterar att malmbrytning kan ske i första hand under resten av 1900-talet, men man är dock till mycket stor del beroende av driften i Svenskt Stål AB, Oxelösund, och detta verks framtida behov är järnmalm. I Skutskärsfabriken, som är Älvkarleby kommuns största arbetsplats med 1100 anställda, har mycket stora investeringar gjorts under 1970-talet. Detta är självfallet tillfredsställande, men har lett fram till att fabriken blivit mer automatiserad. Därmed har också antalet anställda kunnat minskas. Sedan 1977 har 200 jobb försvunnit där. Lägger man nu till allt detta det ur samhällelig synpunkt helt oacceptabla beslut som ledningen för Sandvik AB fattat, och som för kort tid sedan meddelats, nämligen att Sandviks fabrik i Tierp med 180 anställda skall läggas ned, förstår var och en att detta ständiga kanande i utförsbacken måste stoppas. Beträffande det sista exemplet med Sandviks fabrik i Tierp gäller nedläggningshotet en fabrik som inte redovisar röda siffror, och vars personal tillverkar fullgoda produkter. Därför är det beslutet svårt att förstå ens ur företagsekonomisk synpunkt. I detta fall får man hoppas att ledningen för Sandvik AB omprövar sitt beslut, att de känner och tar sitt samhällsansvar. Ett av glädjeämnena i regionen har sedan 1950-talet varit Sandviks fabrik i Gimo. Fabriken har givit vinst, investeringar har gjorts och de anställdas antal har ökat undan för undan, vilket har betytt mycket för sysselsättningen i regionens östra del. Vi ser nu med oro på Sandviks försämrade läge och om det framöver kan betyda svårigheter även för verksamheten i Gimo. Nämnas kan också boardfabriken i Karlholm, som för något år sedan var dödsdömd. I dag är produktionen glädjande nog i gång i fabriken, men det är i en verkligt hård bransch man arbetar i Karlholm. För byggnadsarbetarna i området kom uppsvinget i och med byggandet av kärnkraftverket i Forsmark. Som alla vet har avvecklingsfasen redan börjat där, och i och med det kommer en stor yrkesgrupp, dvs. byggnadsarbetarna, i ett mycket allvarligt läge. Herr talman!

Jag talar här om de öppet arbetslösa, vilket betyder att det givetvis finns många fler men som inte anmäler sig, därför att de tycker att situationen är hopplös. För att bryta denna utveckling har hittills gjorts stora insatser av enskilda personer, av organisationer av olika slag och inte minst av de berörda kommunerna, som anslagit medel i sina redan förut ansträngda budgetar för att skapa nya arbetstillfällen. I Norduppland finns yrkeskunnande i bruksorterna. Där finns människor som vill och kan arbeta, bara möjlighet ges. Den politiska och fackliga arbetarrörelsen i Norduppland förutsätter att den nya socialdemokratiska regeringen, som nu drar i gång krafter för att få hjulen att snurra i ett högre tempo, även tillskapar de nödvändiga resurser som behövs för att få balans i Norduppland.

Herr talman! Alla grupper bör solidariskt ge sitt bidrag för att stärka den svenska ekonomin, säger regeringen i sin krisplan. Regeringen kommer, tillägger man, att verka för att bördorna fördelas efter bärkraft. Jag skall, herr talman, ingalunda citera Rellingen. Men frågan uppstår ändå osökt: Kommer regeringen att leva som den lär? Görs inget radikalt, talar nämligen det mesta för att regeringens ekonomiska politik tvärtom kommer att drabba de hushåll hårdast som redan nu har det särskilt besvärligt, hushåll som t.o.m. har det besvärligare än de pensionärer som har utlovats full kompensation. Detta gäller inte minst många av de småbarnsfamiljer som själva måste ordna sin barnomsorg, genom att någon av föräldrarna stannar hemma eller på annat sätt, samt de familjer som har flera barn. Många av dem lever redan betydligt under existensminimum. Dessa hårt pressade barnfamiljer kommer att drabbas hårdare än andra, därför att de inte har möjlighet att spara, och vartenda öre som de får över efter skatt och hyra kommer därför att drabbas av den aviserade momshöjningen. De kommer också mer än andra att drabbas av devalveringen, därför att deras möjlighet till besparingar och omprioriteringar redan är uttömd. De kommer också mer än andra att drabbas av de kommunala skattehöjningar som kan väntas. Enbart devalveringen och momshöjningen beräknas på någon sikt motsvara 1:50 i kommunal skattehöjning, enligt kommunoch landstingsförbundens beräkningar. Till det kommer ytterligare successivt höjd kommunalskatt, om den kommunala svångremmen skall släppas ut med de 2 76 om året som socialdemokraterna förespråkar. Inkomstskatten drabbar redan dessa barnfamiljer ojämförligt hårdast i förhållande till deras ekonomiska bärkraft. Det är ju så, herr talman, att ju fler barn det finns i familjen, desto mer är familjen hänvisad till att leva på en enda inkomst, en inkomst som därvid blir hårdare beskattad i förhållande till skatteförmågan än alla andra inkomstkombinationer. Till detta kommer att de familjer som själva betalar sin barntillsyn, utan stöd från det allmänna, inte får dra av dessa för inkomstens förvärvande nödvändiga kostnader, utan måste betala med redan beskattade pengar. För dessa hushåll måste det ofta förekommande talet om skatt efter bärkraft te sig som nära nog ett slag i ansiktet. En tvåbarnsfamilj med vanlig industriarbetarlön — det är i år ungefär ca 85 000 kr. — hamnar redan i dag under existensminimum om hyran är högre än 1 550 kr. i månaden. Ändå betalar de ca 30 000 kr. i inkomstskatt och mer än 8 000 kr. i moms. Det innebär att de betalar mer än tre gånger så mycket som de ca 12 000 kr. de får tillbaka i form av barnoch bostadsbidrag. Är inte detta ett typiskt exempel på en rundgång som inte fungerar? Görs inget åt familjebeskattningen kan allt fler familjer tvingas söka socialbidrag för att få ihop till skatten. Detsamma gäller många familjer som vill eller måste ordna barnomsorgen privat. Om ett föräldrapar med 150 000 kr. sammanlagt använder daghemsvård för sina två barn, blir behållningen ungefär 70 000 kr. efter skatt, hyra och daghemsavgift. Delar de i stället barnvårdare med en annan familj sjunker behållningen till ca 34 000 kr. Då är ändå den verkliga kostnaden för daghemsvården för de två barnen ungefär 100000 kr. om året mot ungefär 46 000 kr. för den delade barnvårdaren. Den i verkligheten dubbelt så dyra daghemsvården ger dubbelt så hög behållning för familjen. Den hälften så dyra privata vården ger en behållning långt under existensminimum. I en tid med begränsade resurser är det nödvändigare än någonsin att underlätta — inte motverka — olika alternativa barnomsorgsformer, och då menar jag också föräldrarnas egna vårdinsatser. På sikt måste vi lägga om skatten så att hänsyn också tas till hur många som skallleva på familjeinkomsten — inte som i dag bara till hur många som tjänar in den. Och nödvändiga barnomsorgskostnader måste bli avdragsgilla. Det är därför utomordentligt viktigt att man snarast ser över effekterna av dagens föga rättvisa familjebeskattning och vidtar de ändringar som ett hänsynstagande till skatteförmågan kräver. Tyvärr är detta åtgärder som det tar tid att förverkliga. Omedelbara åtgärder kommer också att behövas. Efter 1977 års devalvering sade Olof Palme som oppositionsledare följande: Allt fler förtvivlade barnfamiljer hör av sig till mig. De vet snart inte vad de skall sätta fram på matbordet. Det blir mest gröt. Kommer socialdemokraterna i regeringsställning att tolerera att dessa familjer, som redan har det svårt, genom socialdemokraternas egen politik får det ännu mycket svårare? Jag skall ta några exempel på vilka inkomster flerbarnsfamiljer i dag behöver för att nå existensminimum om de — som så ofta är fallet — lever på en enda inkomst. Har de tre barn måste de redan före devalvering och momshöjning ha en inkomst på 105 000 kr. för att kravla sig över existensminimum. Har de fyra barn behöver de 177 000 kr., och då har de ändå förutsatts ha turen att bo i en bostad där hyran inte är högre än den s.k. övre hyresgränsen. Låt mig också tillägga, herr talman, att de existensminimibegrepp som jag använt, de som används vid beskattningen, innebär en standard betydligt under lägsta folkpensionsstandard. Hur drabbas då hushållen av devalveringen, momshöjningen och den till följd därav aviserade kommunala skattehöjningen på 45 öre redan nästa år? Låt mig visa hur det slår för några vanliga familjer. Devalveringen har då antagits öka inflationen med 5 96, och ingen lönekompensation har antagits vare sig för devalveringen eller momshöjningen — helt enligt regeringens önskemål. För en industriarbetare med halvtidsarbetande make där årsinkomsterna är 85000 kr. resp. 40000 kr. kostar devalvering, momshöjning och kommunalskattehöjningen med 45 öre ca 5 500 kr. nästa år. Har båda makarna genomsnittlig industriarbetarlön, blir kostnaden 7300 kr. Har familjen en enda inkomst på 110 000 kr., dvs. en genomsnittlig industritjänstemannalön, blir kostnaden drygt 4 300 kr. Då skall man samtidigt komma ihåg att vid en enda inkomst på 110 000 kr. går familjens ekonomi redan nu nätt och jämnt ihop, om makarna har tre barn och en hyra på 1750 kr. Skulle alla barnfamiljer i låga och vanliga inkomstlägen någorlunda kompenseras — alltså också enbarnsfamiljerna — skulle barnbidragen behöva öka med 4 000-6 000 kr., dvs. mer än fördubblas, och det lär statsfinanserna inte medge. En sådan ökning av barnbidragen skulle kosta 7,5 till 11 miljarder kronor om året. Enbart en kompensation för momshöjningen, som Olof Palme utlovade i går, skulle kosta nära 2 miljarder kronor, om också enbarnsfamiljer i vanliga inkomstlägen skulle kompenseras. Hur skall det betalas? Skall det betalas genom ytterligare höjd moms, som i sin tur måste leda till ytterligare kompensationer? Ett antal socialdemokratiska riksdagsmän och riksdagskvinnor uttalade sig i måndags i Aftonbladet om en väsentlig utökning av livsmedelssubventionerna. Det skulle inte bara kosta mycket pengar, som då måste skaffas fram på något annat vis, utan det skulle också leda till att effekten späddes ut på alla hushåll, vare sig de behöver stödet eller inte. Betydligt bättre effekt ur ren fördelningssynpunkt skulle faktiskt uppnås, om man tvärtom minskade livsmedelssubventionerna och använde de pengar som frigjordes till höjda barnbidrag, flerbarnstillägg och vårdnadsersättning. En ytterligare höjning av bostadsbidragen utöver vad som redan beslutats för nästa år har också nämnts i debatten. Men höjs bostadsbidragen tvärs över, skulle det försvåra den övergång till ett rättvisare bostadsbidragssystem som bostadsbidragskommitténs snart avslutade arbete förhoppningsvis skall leda till. Det står ju helt klart att grunderna för de nuvarande bostadsbidragen dåligt stämmer med bärkraftsprincipen. Bärkraftsbegreppet har man också flitigt utnyttjat i diskussionerna om den till följd av devalveringen havererade marginalskatteomläggningen, dock utan att man, såvitt jag kunnat se, har gjort någon analys av vad man verkligen avser med bärkraft. En höjning av det kommunala grundavdraget med 1 000 kr., som har nämnts i debatten, skulle kosta nära 2 miljarder kronor i skattebortfall men betyda minst — endast 300 kr. — för de familjer som bara har en enda inkomst. Detsamma gäller olika skatterabatter för lågoch medelinkomsttagare, rabatter som ingalunda med säkerhet skulle tillfalla just dem som har den största försörjningsbördan i förhållande till inkomsten. Mycket talar i stället för, herr talman, att det bästa sättet att nu hjälpa de mest behövande barnfamiljerna är följande: För det första att låta bli att höja momsen och arbetsgivaravgifterna samt att införa stopp för kommunalskattehöjningar. Samtidigt måste besparingar genomföras och då särskilt med hänsyn tagen till de hårdast klämda hushållen. För det andra att bygga ut flerbarnstillägget. En fördubbling av flerbarns tillägget till 1500 kr. för det tredje barnet och till 3 000 kr. för fjärde och följande barn kostar inte mer än 130 milj.kr., alltså lika mycket som en allmän höjning av barnbidraget med 80 kr. om året skulle kosta. Det är också angeläget med en utvidgning av flerbarnstillägget till barn över 16 år. För det tredje talar allt vad solidaritet och rättvisa heter för en vårdnadsersättning för de barn som inte åtnjuter kommunal barnomsorg. Det står nämligen klart att förhållandevis lågavlönade barnhushåll — LO-grupper — kan använda daghemmen i betydligt mindre utsträckning än SACO-grupperna. Detsamma gäller flerbarnsfamiljer i förhållande till tvåbarnsfamiljer. Ju fler barn i familjen, desto större andel av familjerna står utan det betydande stöd som tillfaller dem som åtnjuter kommunal barnomsorg. En vårdnadsersättning skulle också underlätta för barnfamiljerna att ordna barnomsorgen på mindre kostnadskrävande sätt än genom den kommunala barnomsorgen. Detta skulle i sin tur kunna förkorta köerna för dem som föredrar kommunal barnomsorg och också minska utbyggnadsbehovet. För det fjärde behövs det en trygghetsgaranti för småbarnsfamiljer med barn under viss ålder. Skulle inkomsterna inte räcka till skulle familjen under vissa förutsättningar ha rätt till inkomstutfyllnad upp till garantinivån från försäkringskassan. Även om den här trygghetsgarantin inte skulle användas så ofta, skulle det vara en trygghet för ensamföräldrar och andra att veta att det finns alternativ också för dem, om de inte skulle orka med både småbarn och förvärvsarbete eller om de anser att det är bäst för barnen. Detta skulle t.o.m. många gånger innebära en direkt besparing för det allmänna i förhållande till motsvarande daghemsstöd. Detta, herr talman, är några exempel på åtgärder som till rimliga kostnader skulle förbättra situationen för de mest behövande barnfamiljerna och samtidigt öka valfriheten, rättvisan och solidariteten i vårt samhälle.

Herr talman! Regeringen vill trappa upp kampen mot narkotikamissbruket. Det är ett av våra största sociala problem. Vi står inför hotet om ett ännu hårdare tryck utifrån, eftersom de senaste årens stora opiumskördar nu söker sigin över landets gränser. Tillgången på cannabis och kokain är också enorm ute i världen. Men de välorganiserade internationella syndikaten skall i Sverige möta ett lika välorganiserat motstånd från tull, polis, kommuner, myndigheter och föräldrar och inte minst från den grupp som kan bli vårt unika vapen i kampen - våra folkrörelser. Vi väntar oss av dem att de ställer upp och skapar alternativ till drogkulturen. Det är en utmaning som vi måste anta — alla vi som själva är aktiva i idéburna folkrörelser. Målet för regeringens politik är att stoppa allt narkotikamissbruk och få ett narkotikafritt samhälle. Den särskilda narkotikakommission som nu inrättas skall samordna kampen och den skall arbeta snabbt. Regeringen tillsätter även en särskild kommission mot den ekonomiska brottsligheten, som har många beröringspunkter med knarksyndikaten. Det tredje område som regeringen prioriterar är barns och ungdomars levnadsvillkor. För detta område tillsätts en barnoch ungdomsdelegation. Även den kommer att få arbeta med frågor som har betydelse för att förebygga narkotikamissbruk. Missbruket är ett stort samhällsproblem och måste därför angripas på bred front. Här finns ingen enstaka politisk reform, ingen enkel slutlig lösning. Problemet är för stort och griper in överallt. Arbetslöshet, bostadsbrist och en fritid som är tom på mening för att man inte behövs någonstans och av någon är några viktiga orsaker till att drogmissbruk kan spridas bland ungdomar. Regeringens sysselsättningspaket, som framför allt vänder sig mot ungdomsarbetslösheten, är alltså en viktig bit av en politik som grundar sig på en helhetssyn. Den sociala tryggheten måste garanteras alla i vårt samhälle. Ingen skall utlämnas till meningslös sysslolöshet. Vi vill på olika sätt arbeta för att minska människors sociala isolering. Satsningen på en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen är en annan viktig bit. Vi vill att alla barn skall få en trygg uppväxt, med glädje, värme och fasta relationer till vuxna förebilder. En politik byggd på solidaritet och som har som mål att garantera social trygghet för alla är eft nödvändigt inslag i en politik för ett narkotikafritt samhälle. Narkotikakommissionens eget arbete inriktas främst på åtgärder för att stoppa tillgången på narkotika. Flera av de åtgärder som regeringen i andra sammanhang vidtagit eller planerar ingår i arbetet på att begränsa efterfrågan på narkotika och andra droger. Kommissionen har fått i uppdrag att lägga fram förslag på sju viktiga områden: Det första området gäller effektiva insatser genom internationella organ. Narkotikamissbruket är ett globalt problem. Om vi skall kunna stoppa narkotikan, måste det internationella samarbetet förbättras. Vi måste få ett mer aktionsinriktat samarbete. De länder som har narkotikaproblem men inte gör något åt dem måste agera. Berörda FN-organ och andra internationella organisationer måste styra sina insatser till fler och mer effektiva samordnade aktioner. Större uppmärksamhet måste ägnas åt arbetet i FN:s narkotikafond med alternativodling i producentländerna. Fler länder måste stödja denna verksamhet. För att den skall kunna ge någon verklig effekt och för att mängden av illegal narkotika skall kunna minskas, krävs det att andra biståndsorgan tar del av och bygger vidare på fondens verksamhet. Regeringen har genom utrikesdepartementet bett om information beträffande den holländska regeringens syn på en, som jag menar, upprörande händelse i den holländska kommunen Enschede. Där har, enligt vad vi erfarit i Europarådets särskilda samarbetsgrupp för narkotikafrågor, kommunfullmäktige godkänt att personal vid en fritidsgård får sälja cannabis till besökande ungdomar. Enligt vissa uppgifter skulle syftet vara att genom fri haschförsäljning minska riskerna för missbruk av heroin. Om det visar sig att uppgifterna är korrekta, anser jag att kommunens beslut ger uttryck för en attityd till narkotika som för oss är helt oacceptabel. Vi anser att man måste göra alldeles klart för ungdomarna att hasch är narkotika, att hasch är farligt. Internationell forskning har med allt större skärpa visat på allvaret i de skadeverkningar som kan uppstå vid haschmissbruk. UD som i går kallade till sig den holländske ambassadören — tog även upp frågan om den nederländska kommunens beslut är förenligt med bestämmelserna i The Single Convention on Narcotic Drugs, från 1961, vilken Nederländerna har ratificerat. Den andra punkten i narkotikakommissionens arbete är insatser genom tullväsendet. Narkotikafrågorna har hög prioritet inom tullarbetet. Trots att smugglingen ökat och tullens resurser är begränsade har antalet beslag av narkotika ökat. Men tullens narkotikabekämpning måste intensifieras. Vi måste stoppa narkotikan vid våra gränser. Nästa område gäller polisinsatser mot hanteringen av narkotika. Polisen har sedan 1978 särskilda narkotikarotlar i varje län. Trots begränsade resurser har dessa enheter kunnat bedriva ett mycket framgångsrikt arbete. Kvarterspolisverksamheten fyller också en mycket viktig funktion i kampen mot missbruket. Under 1981 och 1982 genomförde polisen i hela landet samordnade insatser mot gatulangningen. Dessa insatser var mycket framgångsrika. Nästa område i kommissionens arbete handlar om narkotikafria fängelser och ungdomsvårdsskolor. En stor andel av de intagna på landets fångvårdsanstalter missbrukar narkotika. Det är logiskt, bl.a. eftersom drogmissbruket tvingar missbrukarna till brottslighet för att finansiera sitt eget missbruk. Tyvärr har vi en situation där missbrukare kan fortsätta sitt missbruk inom kriminalvården. Detta är oacceptabelt. Narkotikakommissionen har i uppdrag att framlägga förslag på åtgärder för att stoppa narkotikamissbruket på anstalterna. Lagstiftningen måste göras mer effektiv i den här kampen. Det finns i dag luckor i narkotikastrafflagstiftningen, som gör att det är svårt att straffa dem som organiserar och finansierar knarkhandeln. Vi måste kunna komma åt dessa nyckelpersoner, som genom sitt agerande medverkar till omfattande skador, inte bara för de enskilda missbrukarna och deras familjer utan för hela samhället. Kommissionen skall lämna förslag på hur narkotikalagstiftningen kan effektiviseras. Men regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen under våren, så att den nya lagstiftningen kan träda i kraft redan den 1 juli nästa år. Ett annat område för kommissionens arbete gäller att vi skall ha ett statistiskt informationssystem, så att åtgärderna kan utvärderas. Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning kommer inom kort att avsluta sitt arbete. Utredningen skall föreslå hur vi i fortsättningen bättre skall kunna följa utvecklingen av missbruket. Kommissionen har fått i uppgift att arbeta vidare med UNO:s förslag för att sedan genomföra det. Narkotikakommissionen skall inte arbeta med behandlingsfrågorna. Det betyder inte att regeringen inte kommer att prioritera dessa frågor. I socialdepartementets arbete med narkotikan kommer behandlingsfrågorna att få ett stort utrymme. Till dessa hör frågan om hur LVM används. Hittills har endast ett tjugotal narkotikamissbrukare omhändertagits med stöd av den nya lagen. För att få lagen att fungera bättre genomför socialstyrelsen nu utvecklingsoch utbildningsinsatser för berörda personalgrupper. Vi följer utvecklingen mycket noga inom socialdepartementet. Men det är angeläget att medborgarna engageras i kampen mot missbruket. Vad vi behöver i dag är inte främst utredningar — det tror jag vi alla är överens om — utan handling. Därför har narkotikakommissionen fått sin utformning som en handlingskraftig aktionsgrupp snarare än som en utredningkommitté. Den kommersiella ungdomskulturen med sin haschromantik utövar en stark lockelse på ungdomarna. Precis som i fråga om den vittförgrenade internationella brottsligheten vet dess entreprenörer mycket väl vad de gör. De har stora ekonomiska resurser och stor expertis när det gäller att förleda. Men vi behöver våra ungdomar i arbetet för ett bättre samhälle och en rättvis, fredlig värld. Vi har inte råd att låta tusentals av dem dra sig undan vår gemenskap och fly till drogerna. Föräldrar och ungdomar är de viktigaste grupperna att nå i ett förebyggande arbete. Skolan är en av de viktigaste kanalerna för en aktiv opinionsbildning, där våra gemensamma normer på narkotikaområdet framförs på ett tydligt sätt. I socialdepartementets kommitté för opinionsbildning mot drogkulturen — Aktion mot droger — har projekt för samarbete mellan kommunala organ, skola och folkrörelser varit en bas. Detta har lett till att tusentals människor har engagerats i kampen mot missbruket. Vi ser som ett mål att uppmuntra varje kommun att utarbeta ett kommunalt handlingsprogram mot drogmissbruket. Ett vapen som vi har, och som kanske inget annat land i världen har, är folkrörelserna. Kampen mot narkotikamissbruket handlar inte bara om förbud, inte heller enbart om att rehabilitera människor fysiskt och psykiskt. Den gäller faktiskt att fånga själar, något som alltid burit fram arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna. Vi är ett helt land fullt av folkrörelser, som nu måste ta som sin uppgift att ge ungdomarna ett alternativ till drogkulturen i en stark och positiv gemenskap som är byggd på solidaritetens, inte individualismens, grund. Vi måste erbjuda stimulans och engagemang, något som alla ungdomar måste ha för att kunna leva ett helt och fritt liv. Hos alla människor finns en grund för ett engagemang i någonting. Det må gälla idrott, politik eller religion. Det må gälla musik, teater eller hobbyverksamhet av något slag. Fredsrörelsen är i dag en stark kraft i samhället. Nu gäller det för dessa folkrörelser att fånga upp intressena hos barn och ungdom. Det är en utmaning, och den måste vi anta. Kanske måste alla vi som är aktiva i idéburna folkrörelser bekväma oss till att verkligen gå ut bland människorna och försöka vinna dem för våra idéer, att ta en dust med kommersialismen helt enkelt.

Herr talman! Av fördelningspolitiska skäl är det nödvändigt att föra en kamp mot inflationen, inte en politik som ökar inflationen. Att låta inflationen fördela bördorna är ingen bra politik. Den innebär att några kan skydda sig, medan andra drabbas hårt och med full effekt. Bland de grupper som har den svagaste ekonomiska situationen är flerbarnsfamiljerna, särskilt de familjer där det är en inkomsttagare. Förra året tog regeringen initiativ och kom med förslag till ett flerbarnsstöd, en stödform som vi i centern vill bygga vidare på. När det förslaget behandlades här i riksdagen gick socialdemokraterna emot det. Barnomsorgen är ett annat område. Riksdagsbeslutet skall rivas upp, har vi fått besked om. Det innebär då att deltidsförskolan inte skall få något statsbidrag i fortsättningen. Jag måste fråga: Vad har socialdemokraterna egentligen emot deltidsförskolan, eftersom ni enligt tidigare uttalanden vägrar kommunerna stöd till denna viktiga del av barnomsorgen? Detta är ett par områden inom barnomsorgen som ni alltså sagt er vara emot. När det gäller familjepolitiken i övrigt, blir naturligtvis frågeställningen: Kommer ni att fortsätta en familjepolitik som ökar klyftorna mellan barnfamiljerna? Innebär familjepolitik enligt socialdemokratisk modell endast kommunala daghem, eller vad har ni att bjuda för att skapa en ökad rättvisa mellan barnfamiljerna? Hemmen och deras roll är ett viktigt område inom familjepolitiken. Familjens livskvalitet är den viktigaste källan att ösa ur för barnen. Men för att denna dryck skall innehålla näring krävs också att föräldrarna har tid för sina barn, är goda föredömen och kan ge värme, trygghet och kärlek. Undersökningar som gjorts bland barn visar att stora grupper av barn aldrig känner sig omtyckta av någon. De känner sig stympade i sina relationer till omvärlden eller är rädda för att bli vuxna. De är rädda för framtiden, för att inte ha någon att tala med. Bristande vuxenkontakter innebär att många barn hämtar sina ideal och referensramar från den kommersiella reklamen och från filmens halvvärld av klichéer och fördomar. Det här är stora och djupa problem, som vi inte kan rycka på axlarna åt. När det gäller drogproblemen vill jag säga att för alla som tar de drogproblem vi har i dagens samhälle på allvar bör det stå klart att 1960-talets och början av 1970-talets narkotikaliberalism, flummighet och allmänna slapphet i samhället är bidragande orsaker till dagens problem. Den ledande och tongivande filosofin var då kravlöshet. Inga normer skulle finnas, inga gränser skulle sättas. Vi fick de stora befolkningskoncentrationerna men ofta ett ökat avstånd mellan människorna. Om socialdemokraterna under den tid då de hade regeringsansvaret, fram till 1976, tagit de här problemen på allvar, hade vi inte haft problem av den omfattning vi har i dag, vågar jag säga. När jag började arbeta med de här frågorna 1976 blev jag förvånad över den passivitet som fanns i samhället, nerifrån kommunal nivå ända högst upp i socialstyrelsen. Det var väldigt trögt att jobba då, för man mötte ett motstånd i arbetet: ”De här problemen har väl inte så stor omfattning.” Att bryta med denna djupt rotade flummighet var ganska jobbigt. Men jag tycker att vi har lyckats med det under de här åren, och det har blivit en aktivitet. Det är intressant att socialdemokraterna lägger fram ett program. Jag har med intresse lyssnat på Gertrud Sigurdsen här. Jag tvivlar inte alls på Gertrud Sigurdsens engagemang, för Gertrud Sigurdsen är en av dem som vågat ta en debatt i de här frågorna tidigare. Det är inte så länge sedan vi hörde: Det är inte fler poliser vi behöver, utan fler socialarbetare. Ingvar Carlsson sade häromdagen att vi misslyckats, men det tycker jag är fel. Det finns ett engagemang. Jag tycker att vi har lyckats — och det är väsentligt — med att få de ledande socialdemokraterna att inse de här problemen. Socialdemokraterna tycks ha kommit bort från den flummighet som fanns under 1960 och 1970-talen. När vi lade 1978 års program var vi alla här i riksdagen eniga om att samhället inte kan acceptera någon form av narkotika som inte ges av medicinska skäl, och utifrån den målsättningen skall vi föra kampen med olika insatser. Vi har också lyckats i Nordiska rådet. Vid Helsingforsmötet i våras fick vi de nordiska länderna att acceptera den inställningen. Vi känner t.ex. till de problem vi har haft att diskutera med danskarna. Det behövs ökade polisinsatser, insatser inom kriminalvård och ökade vårdresurser. Men det är — som Gertrud Sigurdsen också var inne på — just informationen och arbetet med att få ut denna och skapa en ökad medvetenhet hos den breda allmänheten, hos tonåringar och andra unga människor som är det viktigaste. Och på den punkten tycker jag att någonting har skett. Det skall vi inte bortförklara. Om vi jämför läget i dag med läget för tre fyra år sedan finner vi att det nu råder en helt annan aktivitet inom folkrörelserna och i hela Föreningssverige. Även enskilda har kommit underfund med att de måste hjälpa till. Jag anser att det har skett något mycket väsentligt under senare år, och det har lett till att dagens tonåringar verkligen engageras i detta och inser problemen. Där finns, menar jag, kraftkällan. Jag delar helt Gertrud Sigurdsens uppfattning att det är oerhört viktigt att skolan kommer in, och det är just där arbetet måste bedrivas. Allas engagemang behövs i den här kampen. Jag brukar säga att det inte hjälper hur många poliser och tulltjänstemän vi sätter in — så länge det finns köpare finns det säljare. Tyvärr är det så. Men arbetet måste bedrivas på en bred front. Sedan har vi en fara som har gjort sig märkbar i olika sammanhang, nämligen glorifiering av haschet. Jag har här en artikel från Polistidningen nr 8 för 1982 med rubriken Lärare vid socialhögskolor narkotikans försvarsadvokat. Jag skall bara citera några inledande ord: Samhället bör se till att hasch i lagom mängd är lättillgängligt, kräver Ted Goldberg, som undervisar på socialhögskolorna i Örebro och Stockholm. Hans elever får ta del av undervisningsmaterial som flerstämmigt sjunger narkotikans lov.” Sådana tendenser i dagens samhälle är mycket allvarliga. Jag var i våras på en narkotikakonferens nere i Malmö. Där sade en av tullens representanter att det allvarligaste är att det har skett en förändring: På 1960 och 1970-talen var haschet klätt i jeans och jeansjacka, i dag är det klätt i krage och manschett. Vi har en mycket stor uppgift, nämligen att gå till kamp mot dem som försvarar haschet och försöker glorifiera det. Kampen på det internationella planet är oerhört viktig. Jag blev förvånad över det beslut som fattades nere i Holland. Vi har en stor uppgift just i det sammanhanget, eftersom det även i Västeuropa finns en mycket stor skillnad i synen på haschet. Förra våren sade dåvarande statsministern i Danmark Ancker Jörgensen i en tidningsartikel: Hasch är inte narkotika. Om man har den uppfattningen och driver den kommer vi inte heller till rätta med dessa problem. Herr talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med att säga att kampen mot narkotika är ett gemensamt intresse. Ingen borde dra sig undan och säga: Det här berör inte mig eller mina barn. Narkotikan sprider sig ju som vinden och kan förgifta ett helt samhälle på några månader. Därför hoppas jag liksom Gertrud Sigurdsen på folkrörelsernas ökade engagemang, på de enskilda människornas ökande engagemang och på ett samarbete mellan föräldrar, skola, folkrörelser, sociala myndigheter och polisen. Det är på den breda fronten som vi måste arbeta. Där tror jag också att vi skall lyckas.

Herr talman! Rune Gustavsson frågade mig vad regeringen tänker göra för att hjälpa barnfamiljerna ekonomiskt och hur de framtida statsbidragen till barnomsorgen kommer att utformas. Jag tar inte upp en debatt om det i dag. Rune Gustavsson vet att det den 10 november kommer en proposition med förslag till en del sådana åtgärder för barnfamiljerna. Av den kommer bl.a. att framgå hur vi vill infria de fyra vallöften som vi gav under valrörelsen. Rune Gustavsson sade att drogproblemen inte har uppmärksammats förrän 1976. Jag satt själv i Stockholms stads barnavårdsnämnd under perioden 1960-1968, och jag kan försäkra Rune Gustavsson att vi var mycket uppmärksamma på de problemen, som började komma redan då, under 1960-talet. Den passivitet som under 1960-talet kanske fanns bland oss alla tror jag vi kan förklara med att vi inte anade vilken spridning och vilka effekter drogmissbruket skulle få. Vi var inte på det klara med kommersialismens på det här området starka krafter, som vi kanske inte har kunnat stå emot. Det är roligt att höra att Rune Gustavsson och jag är helt överens om att de svenska folkrörelserna har en mycket stor uppgift när det gäller att åstadkomma ett alternativ till den kommersiella drogkulturen. Nej, det är inte enbart fler poliser som skall till. Rune Gustavsson har säkert tagit del av de motioner i dessa frågor som socialdemokraterna under senare år väckt i riksdagen. De stöder sig på de program som antagits och de beslut som fattats vid våra partikongresser. Detta är en fråga som under många år har engagerat arbetarrörelsen. Som framgick av mitt anförande och som framgår av de uppgifter som narkotikakommissionen får behöver vi insatser på många områden och på alla nivåer för att komma till rätta med problemen. Jag tror att Rune Gustavsson och jag kan vara överens om att vi måste få ett narkotikafritt Sverige.

Herr talman! Jag tog upp barnomsorgen och statsbidragen till kommunerna därför att jag tycker att fördelningsfrågorna är mycket viktiga och bör diskuteras även i en sådan här debatt. Men vi får avvakta tills propositionen kommer. Jag vidhåller att det var en oerhört stor flummighet och passivitet jag mötte, Gertrud Sigurdsen. Jag blev förskräckt ibland när jag såg hur litet intresset var. Man ville inte inse problemen. Jag tänker t.ex. på den legala förskrivningen. I debatterna här i riksdagen under 1960-talet och en bit in på 1970-talet blev svaren på frågorna oftast att man följde utvecklingen med uppmärksamhet och att vi internationellt sett låg ganska väl till. Visst togs det initiativ också då, men vi fick aldrig något verkligt engagemang. Det är det engagemanget som vi har fått under senare år, och det måste öka. Socialdemokraterna har i dag en annan syn på betydelsen av polisinsatserna. De är mer realistiska än tidigare. När vi krävde fler poliser för olika uppgifter, bl.a. på detta område, var argumentet just: Det är inte fler poliser vi behöver, det är fler socialarbetare. Vi är, Gertrud Sigurdsen, överens om att målsättningen är ett narkotikafritt samhälle. Det var vi överens om i maj 1978. Vad som har förvånat mig är att det tog så väldigt lång tid att få ut riksdagens beslut och att det tog väldigt lång tid, innan massmedia upptäckte att riksdagen hade fattat detta beslut.

Herr talman! Rune Gustavsson och jag kanske inte skall träta om vad som har hänt, vad som är historia på detta område. Det är ändå framtiden vi skall tala om. Men jag kanske ändå får påpeka att det år 1968 lades fram en grundläggande narkotikaproposition som innebar en helt ny narkotikastrafflag och en stor satsning i form av ett tiopunktsprogram över hela fältet, bl.a. i fråga om polisoch vårdinsatser. 1972 lades det fram en ny proposition. Om jag inte minns fel kom det också en satsning 1974. Så även om vi inte skall diskutera historia, vilket jag inte tycker är det väsentliga, vill jag ändå påpeka att det har lagts fram förslag på detta område före 1976.
Herr talman! Jag sade i mitt förra inlägg att visst kom det förslag och visst fattade vi beslut här i riksdagen, men det blev aldrig något verkligt engagemang hos dem som hade ansvar. När vi i Nordiska rådet i våras diskuterade den här frågan och gick igenom tidigare handlingar fann vi att man i början av 1970-talet avskrev ett förslag på detta område, därför att man hade uppfattningen att man hade ett grepp om frågorna och att de därför inte längre var aktuella för det nordiska arbetet. Nu har man emellertid vaknat till. Vi är överens om, Gertrud Sigurdsen, att det är framtiden vi skall diskutera. Som jag har uppfattat det råder det inga delade politiska uppfattningar i denna fråga. Alla vill föra en kamp mot narkotikan, detta gissel för ungdomen.

Herr talman! Den ekonomiska krisen har här i kammaren under den allmänna debatten tagits upp ur många olika synpunkter. Jag vill tillföra ytterligare en dimension. Genom den offentliga sektorn görs det helt livsavgörande insatser för betydande grupper i samhället. Jag tänker framför allt på handikappade och sjuka samt på äldre människor som behöver särskild vård och service. Det känsliga sambandet mellan den offentliga sektorns insatser och dessa gruppers behov illustrerades inte minst under den åtstramningspolitik som de borgerliga genomförde under de två senaste åren, då många av de åtgärder som vidtogs ledde till både direkta och indirekta försämringar för dessa grupper. Vakthållningen kring den offentliga sektorns verksamhet är därför utomordentligt viktig. Detta är också en väsentlig utgångspunkt för den socialdemokratiska krispolitiken och utgör givetvis bakgrunden till att vi föreslår inkomstförstärkningar för att bibehålla och stärka den offentliga sektorns insatser på välfärdsområdet. Jag vill även peka på en annan dimension i den offentliga verksamheten för de särskilt utsatta grupperna. Mycket av det som samhället gör är nämligen ägnat att göra människorna självständiga och frigöra dem från beroende, att göra det möjligt för människor med funktionshinder av olika slag att utföra en produktiv insats. Socialpolitiska åtgärder av detta slag bör enligt min uppfattning i det rådande ekonomiska läget få en särskilt stor uppmärksamhet, eftersom de kombinerar förbättringar för enskilda människor med samhällsekonomiska vinster av betydande slag. Jag vill gärna ge några exempel från de erfarenhetsområden som jag representerar. I kampen mot ungdomsarbetslösheten bör särskilda åtgärder vidtas för att hejda förtidspensioneringen av unga handikappade. Det bör kanske nämnas att arbetslösheten bland handikappade ungdomar dokumenterat är avsevärt mycket större än bland andra ungdomar och att livet såsom förtidspensionär för unga människor på intet sätt är någonting man eftersträvar. Tvärtom leder det till en tragisk isolering och passivitet för dessa ungdomar. Dessutom kostar varje förtidspensionering av en ung människa miljontals kronor. Åtgärder som leder till arbete för unga handikappade är följaktligen viktiga både från den enskildes synpunkt och från samhällets. Ett annat exempel som jag vet har diskuterats här i kammaren tidigare gäller de många tusen människor som i dag lever i sluten institutionsvård, fastän de egentligen skulle kunna klara sig i ett självständigt boende, om det bara fanns servicebostäder utrustade på lämpligt sätt. Samhället skulle genom sådana åtgärder sammanlagt kunna spara stora summor pengar, samtidigt som dessa gruppers rätt till ett självständigt och oberoende liv kunde förverkligas. I själva verket är alla insatser som förbättrar rehabiliteringen samt utvecklar hjälpmedel och medicinsk teknik i syfte att frigöra människor och reducera deras funktionshinder starkt motiverade både från individens synpunkt och från samhällets synpunkt. I ett avseende befinner vi oss i dag vid ett verkligt vägskäl. Jag vill gärna fästa uppmärksamheten på detta. Det gäller datorteknikens utveckling. Om man klarar att utnyttja den nya datortekniken på informationsområdet för eftersatta grupper, skulle man kunna åstadkomma avgörande förbättringar av dessa gruppers möjligheter att delta i samhällslivet. Om så inte sker, skapar vi enorma nya informationsklyftor, som kommer att bli mycket påtagliga och besvärande för samhället längre fram. Herr talman! Det finns många exempel av detta slag, där det är fullt möjligt att kombinera värdefulla insatser för enskilda människor med samhällsekonomiska motiv. Jag har glädjen att kunna hänvisa till den bedrift som gjordes såsom uppföljning av handikappåret, när representanter för de fem riksdagspartierna tillsammans med representanter för handikapprörelsen skrev sig samman om ett handikappolitiskt program, vilket innehåller över 200 offensiva åtgärder på handikappområdet. Jag tror för min del att många av dem kan rymmas i en offensiv och ekonomiskt motiverad politik för att förbättra människors villkor. Jag vill med det här anförandet peka på den helt avgörande betydelsen för handikappade och sjuka människor som insatserna genom den offentliga sektorn har. Det är min uppfattning att detta understryks alldeles för litet i debatten om den offentliga sektorns tillväxt och innehåll. Jag vill emellertid också understryka hur viktigt det är att även i fortsättningen föra en offensiv socialpolitik, då med tonvikten på att kombinera vinster för den enskilde med samhällsinsatser av det slag jag har skisserat. Det är min uppfattning att detta fullt ut ryms i den krispolitik som regeringen nu har tagit initiativet till. Slutligen vill jag också understryka att den här typen av politik kräver en total och konsekvent helhetssyn i utformningen av åtgärder, och det är min förhoppning att vi skall få se bra mycket mer av den helhetssynenii politiken i fortsättningen också på det sociala området.